Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Vi kan väl vara överens om att naturgas är ett energislag som har vunnit ständigt ökad terräng under den senaste tioårsperioden och att alla utvecklade industriländer i Västeuropa satsar mycket hårt på naturgasintroduktion och användning av den energikällan. Vi kan också konstatera att Sverige är ett undantag i det fallet, tyvärr. Vi har så att säga inte alls kommit med i den här utbyggnaden som alla andra industriländer satsar på. Det finns inte heller någonting som talar för att naturgas inte skulle fortsätta att expandera. Nya fyndigheter upptäcks ständigt, och naturgas måste nu betraktas som ett självständigt energislag — inte kopplat till olja. Det finns ofta gasfyndigheter som förekommer ensamma. Jag tycker statsrådet ger ett utförligt och bra svar, men här finns naturligtvis vissa frågetecken. Det talas i svaret om en reservförsörjningsledning. Jag antar att det handlar om Sydvästgas-projektet som skall byggas ut. Det är bra. Jag vill också ha ett förtydligande av svaret om att det finns mindre utrymme för naturgas i Sverige. Det beror väl på vilka beslut som regeringen fattar och hur den vill satsa på naturgas. Jag vill dessutom fråga om priset, eftersom det i svaret talas om ett ensidigt prisberoende. Vilken är prisrelationen om man jämför priset på den gas vi köper via Danmark med priset på den gas vi kunde köpa från Sovjetunionen? Det vore intressant att få höra någonting om detta. Sedan vill jag säga att det i branschtidskrifter talas om att vi skall få naturgas österifrån via den s.k. reservförsörjningsleden. Vi får den alltså via Västtyskland, Danmark osv. upp genom Sydvästgas och upp till Mellansverige. Det är alltså utmärkt om vi bygger ut ett naturgasnät där. Om vi nu inte tar den här chansen som vi har, kommer Finland självt att ta hand om den kvantitet som finns disponibel i de ledningar som nu finns ända fram till östra Finland. Finland kommer förmodligen att satsa på en utbyggnad av sin kemiska industri, kanske i närheten av Tammerfors — en kemisk-teknisk fabrik för framställning av handelsgödsel t.ex. — och utnyttja den miljard m? som man annars hade varit villig att låta Sverige överta mot att vi tog en del av kostnaden för ledningsdragningen. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är mycket beklagligt att Sverige inte försöker komma med i detta projekt. Reservförsörjningsledningen, som statsrådet talar om, tycker jag är ett felaktigt uttryck. Den ledningen är ju bara en del av svenskt naturgasnät, inte en reservförsörjningsledning. Den kan också försörja industriorter på sin väg upp genom landet, i Västergötland, Örebroregionen, Mälardalen osv. Det är ett sådant system som vi behöver bygga ut.

Herr talman! Får jag först klargöra att det beslut som nu är fattat på intet sätt stänger dörren inför framtiden och att man naturligtvis måste bedöma dessa projekt vid varje enskilt tillfälle efter hur de kan hävda sig vad gäller ekonomi och miljö i vårt energisystem. Det projekt som nu pågår i södra Sverige har, efter omfattande insatser från den här regeringen tillsammans med kommunerna där nere, visat sig gå mycket bra. Sverige skiljer sig emellertid från övriga Europa i ett par väsentliga avseenden när det gäller förutsättningarna för användning av naturgas. I Europa finns det utbyggda distributionssystem och tätbefolkade områden där det är lätt att få god ekonomi på projekt av detta slag, eftersom naturgasen har en sådan karaktär att den visserligen är miljövänlig, men den kräver stora investeringar, och bränslekostnaden är nästan lika hög som för oljan. I Sverige har vi inte något utbyggt distributionssystem. Vi har däremot, till skillnad från övriga Europa, dels utbyggda fjärrvärmesystem, dels elsystem som är utbyggda och som har väsentligt bättre ekonomi än de som finns i övriga Europa. Det innebär att gasens möjligheter att på kort sikt hävda sig på den svenska marknaden är sämre än ute i Europa. Det finns alltså inte likartade förutsättningar. När vi har gjort detta ställningstagande, har vi bedömt förutsättningarna i dagsläget. Det har icke gått att få vare sig priser som kan konkurrera i dagsläget med alternativen eller sådana åtaganden från de potentiella kunderna att det har varit möjligt att satsa på ett så dyrbart och riskfyllt projekt som detta.
Herr talman! Det är klart att man skall bedöma varje enskilt projekt för sig. Men om man skall se detta på litet längre sikt måste man också beakta denna sammankoppling. Jag tror att den kommer, eftersom naturgasen kommer att hävda sig. Vi har olika uppfattningar i denna fråga. Elpriserna kommer att stiga, det vet både energiministern och jag. I fråga om detta har vi också olika uppfattningar. När kärnkraftsnotan skall betalas kommer vi att få en betydligt mycket dyrare elström än vi har i dag. Det är något av den obotfärdiges förhinder att tala om strukturer i befolkning, m.m. Det är klart att Sverige är ett glest befolkat land, men t.ex. Mälardalsregionen, Norrlandskusten, Gävle-Sundsvallsområdet är områden som lämpar sig väl för naturgasintroduktion. Som ett exempel kan nämnas det sydoch västgasprojekt som nu pågår. Jag känner till att det var mycket nära att detta projekt hade lagts ner om inte regeringen hade satsat pengar i det för något år sedan. Redan 1974 kunde man ha sagt att vi inte har något utbyggt ledningssystem. Hade vi satsat pengar då, när det var aktuellt för första gången, hade vi i dag haft ett utbyggt ledningssystem, och vi hade haft ett mycket bättre utgångsläge. På lång sikt kommer det alltid att visa sig lönsamt med naturgasen allteftersom den erövrar energimarknaden. Jag har ännu inte fått någon direkt uppgift beträffande prisrelationen, dvs. vilket pris som kunde ha erbjudits från de sovjetiska myndigheterna via Finland jämfört med det pris vi betalar för de danska gasleveranserna över Öresund.
Nr 51 Herr talman! Ingen har fått sådana utfästelser att det finns anledning eller öilighet för mi d is i siffi derär juinte hell é Torsdagen den möjlighet för mig att ange sta prisisiffror= et ärjö ie eller regeringen 13december 1984 som har förhandlat. Men jag vill säga att priset icke har varit i den RET OLEn a 5 re RES sig Rd 5 Omden planerade Siternativ som har st i till buds. tåg et uvudsakliga skälet till att de aluminiumprodukpotentiella kunderna inte har velat binda sig för leveranser. På detta sätt : IG tionen i Piteå förhåller det sig. Skall denna energikälla — som också har många fördelar, framför allt ur miljösynpunkt — kunna hävda sig, måste den givetvis kunna hävda sig på sunda företagsmässiga villkor. Detta krav ställer vi även på andra energikällor. Får jag slutligen tillfoga, att det som hänt efter 1980 är framför allt att vi har lyckats mycket bra med energieffektivisering. Därmed har den svenska marknaden krympt. Då minskar vi behovet av att införa importbränslen, speciellt som vi dessutom har lyckats mycket bra med att utveckla de inhemska alternativen.
Herr talman! Jag är medveten om detta. Men vi skall också, som energiministern väl vet, avveckla kärnkraften, och naturgas är en mycket bra ersättning på många områden där man nu använder el. Den går att använda i processindustrierna, vilket är väl känt från kontinenten och från Finland. I t.ex. pappersmassaindustrin är den ett väl fungerande energislag. Man kan använda naturgasen på många andra sätt, t.o.m. i fjärrvärmesystem. Med hänsyn till alla de positiva miljöeffekter som Birgitta Dahl talade om är den ett alldeles utmärkt bränsle för fjärrvärmesystem. Visst finns det möjligheter för naturgasen att hävda sig. Jag anser att det mer är den politiska viljan som avgör prisrelationerna mellan olika energislag i Sverige. Denna fråga brottas vi med dagligdags, bl.a. när det gäller skatteproblematiken.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig dels om den kommande kärnkraftsavvecklingen och den med anledning härav knappa tillgången på billig el kan motivera uppförandet av ett smältverk i Piteå, dels om jag anser att smältverken i Piteå och Sundsvall kommer att arbeta under samma företagsekonomiska förutsättningar om Piteåprojektet realiseras på det sätt statens vattenfallsverk föreslagit. Regeringen lämnade den 30 juni 1983 Gränges Aluminium AB tillstånd 27 enligt 136 a § byggnadslagen att nyanlägga ett aluminiumsmältverk i Piteå. I beslutet anfördes att förbrukningen av elenergi vid en årlig produktion av 82 500 ton aluminium kan tillgodoses inom ramen för den framtida elproduktion som har förutsatts i riksdagens energipolitiska beslut år 1981. Jag har härmed besvarat Per-Richard Moléns första fråga. Beträffande Per-Richard Moléns andra fråga vill jag först framhålla att den förbrukning av elenergi som behövs för smältverket i Sundsvall givetvis också kan tillgodoses inom ramen för den framtida elproduktion som förutsattes i 1981 års energipolitiska beslut. Det är min förhoppning att privata intressenter skall åstadkomma en etablering i Piteå. Jag är i övrigt inte beredd att närmare kommentera frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiminister Birgitta Dahl för svaret. Det var magert. Kortfattat kan vi sammanfatta den energipolitiska framtiden på följande sätt: —- Elförbrukningen fortsätter att öka. Förra året ökade kraftförsäljningen med 1196. — Elrealisationen — så kan vi ju beteckna dagens situation — är slut om fem år. — Nya kraftverk behöver vi om tio år. — Kolkondens och vattenkraft är de enda huvudalternativen till kärnkraft, och det är miljöeffekterna som avgör om kol skall användas. Jag är övertygad om att varken jag eller energiminister Birgitta Dahl, som säkert delar min bedömning att framtiden är oviss när det gäller både priset och tillgången på el, i dag skulle våga satsa egna slantar på några energikrävande industrier. När projekt typ smältverket i Piteå står färdiga är vi nästan framme vid den tidpunkt då — om vi nu skall genomföra kärnkraftsavvecklingen — elpriserna sticker i väg upp och kolkondenskraftverken puttrar och pyser på många olika platser i Sverige. Skulle Birgitta Dahl våga satsa under rådande förhållanden? Jag är helt förvissad om, herr talman, att vi i den situation som vi har hamnat i — med beslut om en kärnkraftsavveckling före år 2010 — förlorar värdefulla industriprojekt och därmed också arbetstillfällen. Är det verkligen, energiminister Birgitta Dahl, en förnuftig industrioch sysselsättningspolitik ni socialdemokrater bedriver? När det gäller smältverket i Piteå vill jag göra följande kommentarer. Om marknadspriset genomsnittligt kommer att vara oförändrat under de närmaste åren — och det kan vi utgå från — kommer Vattenfall att sälja kraft till Piteåverket för 10 öre. Det är ungefär samma pris som Gränges i Sundsvall betalar i dag. Men redan 1986 — eller ungefär vid den tidpunkt när smältverket i Piteå skulle stå färdigt — är skillnaden ca 4 öre. Det gör 62 milj.kr., omvandlat i ett årsresultat. Vattenfalls subventionering är med andra ord, herr talman, 62 milj.kr. per år. Är Birgitta Dahl mot den bakgrunden beredd att stödja det förslag som = Nr 51 Vattenfall har lagt fram om ett konjunkturrelaterat elpris för Piteå?
Herr talman! Eftersom regeringen f.n. överväger den framställning som — Om den planerade vattenfallsverket har gjort, vore det fel av mig att kommentera de övervägan = aluminium produk den eller eventuellt föregripa de slutsatser som detta kan leda till. Det gäller f.ö. också frågan om frisläppande av investeringsfondsmedel för nya investeringar i Sundsvall. Jag tror att Per-Richard Molén respekterar att jag avstår från att kommentera de delarna av frågeställningen. Frågan om huruvida en eventuell investering kan tillgodoses inom ramen för befintlig elproduktionskapacitet och gällande riktlinjer för energipolitiken kan jag däremot med stor trygghet kommentera. Det framgår av den utredning som Vattenfall har lämnat till regeringen att även ett nytt smältverk — om man kommer fram till att det alternativet är företagsekonomiskt riktigt — väl kan fylla sitt elbehov inom ramen för nu tillgänglig elproduktionskapacitet. Däri inryms självfallet också den befintliga anläggningen i Sundsvall. Att tillgodose också detta behov innebär alltså inga som helst påfrestningar på vår nuvarande elproduktion. När det gäller den långsiktiga elpolitiken och energipolitiken vill jag vidare säga att det är alldeles klart för regeringens del, med den energipolitik vi driver, att tillgången på el till rimliga kostnader i samband med kärnkraftsavvecklingen i första hand skall förbehållas industrin. Det gäller naturligtvis också det nu aktuella området. Det området kommer att prioriteras. Med erfarenhet av vad vi nu har lärt oss vet vi också att det kommer att gå att klara hushållens uppvärmningsbehov — hushållens uppvärmning sker ju i dag till mycket stor del med el — på ett bra sätt också i framtiden. Det finns alltså ingen anledning att ta upp en allmän energipolitisk debatt på grundval av just det här projektet.
Herr talman! Jag vet att energiminister Birgitta Dahl är väl insatt i frågorna både när det gäller smältverket i Piteå och när det gäller Gränges Aluminium i Sundsvall. Det är här fråga om en mycket viktig princip, som jag tycker vi har all anledning att diskutera. Vi behöver inte koppla den till frågan om ett aluminiumsmältverk. Kan det, Birgitta Dahl, över huvud taget vara riktigt att tillämpa en princip som innebär att man räknar med ett konjunkturrelaterat eller marknadsprisrelaterat elenergipris för en industri, men inte för en annan, liknande industri på ett annat ställe i landet? Det kan inte vara industripolitiskt motiverat och — om jag får uttrycka det så — riktigt utifrån konkurrensmässiga jämlikhetsprinciper. De här principfrågorna tycker jag att vi skulle kunna diskutera utan att behöva gå in på detaljer om de båda projekten.
Herr talman! Det kan vi faktiskt inte göra av det skälet att även de frågorna ingår i det som regeringen nu överväger. Låt mig svara på följande sätt: Självfallet är det en förutsättning för riksdagens ställningstagande att vi inte skall bidra till att skapa arbetstillfällen på ett ställe — hur angelägna de arbetstillfällena än är — genom att skapa arbetslöshet på ett annat ställe. Det är den självklara utgångspunkten för våra överväganden. Med hänsyn till situationen i Norrbotten är regeringen naturligtvis angelägen om att ta till vara varje möjlighet att bereda sysselsättning där. Vi tycker att den svenska industrin, som har talat så mycket om att den är beredd att satsa i Norrbotten, nu har en chans att visa att den är det. Men jag vill upprepa att vi självfallet inte kommer att göra någonting som bidrar till att skapa arbetslöshet i Sundsvall, där ju sysselsättningsproblemen också är mycket stora.
Herr talman! I dagens energipolitiska situation finns det inga som helst praktiska förutsättningar för näringslivet och industrin att med en tioårig planeringshorisont — det är ungefär så långt vi kan sträcka oss — över huvud taget försöka räkna på att försöka bygga upp industriprojekt. Om man dessutom har den typen av funderingar som Vattenfall skisserat, börjar vi känna betydande oro. En sådan framtida industripolitisk och energipolitisk situation skulle innebära att vi inte kommer att få den elproduktion vi behöver. Vi får avstå från intressanta industriprojekt och får samtidigt en minskad sysselsättning, mindre än vi skulle behöva ha om vi fick en ökad klarhet på det energipolitiska området.
Herr talman! På den punkt som Per-Richard Molén nu tog upp menar jag att han har fullständigt fel. En av de bästa konkurrensfördelar som svensk industri nu har och också utnyttjar är att Sverige tillsammans med ett par länder till har de i särklass lägsta elpriserna i världen. Det är alltså en mycket stor konkurrensfördel, som också utnyttjas. Vi vet med säkerhet att om det inte händer någon allvarlig olycka eller blir några andra allvarliga säkerhetsproblem vid våra kärnkraftsanläggningar, så kommer man att kunna utgå från detta i åtminstone 15 år framåt. Men man måste naturligtvis på ett tidigt stadium börja diskutera hur ersättningen för kärnkraften skall se ut, så att vi kan välja ett alternativ som är bra med hänsyn till både ekonomi och miljö. De övervägandena pågår nu. Därvid är det en självklar utgångspunkt att vi skall bevara denna konkurrensfördel för svensk industri samtidigt som vi värnar om miljön.
Herr talman! Jag delar Birgitta Dahls uppfattning att en av svensk industris bästa konkurrensfördelar är just ett lågt energipris. Men möjligheten för industrin och näringslivet att planera för framtiden blir inte mycket bättre, när finansministern ett tu tre upptäcker att en av de få källor man kan ösa nya skatter ur är energiområdet och föreslår ytterligare två öres höjning av priset per kilowattimme. Detta är faktorer — den ena läggs på den andra — som gör det helt omöjligt att planera och som tvingar regeringen att tänka om och få fram klarare och betydligt bättre riktlinjer.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar liksom i regeringspropositionen förs ett helt korrekt resonemang om vad svenskundervisning betyder för invandrarnas möjligheter att leva och fungera i det svenska samhället.

Bl. a. på grund av tidigare försummelser på det här området kan man i dag iaktta en ökad invandrarsegregation inom en rad samhälleliga områden där, för att ta ett exempel, invandrarna — och främst invandrarungdomarna — toppar arbetslöshetsstatistiken. Vårt parti har den bestämda uppfattningen att goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att man skall kunna bryta den växande yrkesmässiga, utbildningsmässiga, sociala, ekonomiska och bostadsmässiga segregation som i dag drabbar invandrarna. Vi anser dessutom att goda kunskaper i svenska, liksom annat som främjar invandrarnas sociala rörlighet, är det effektivaste vapnet i kampen mot den stundtals ökande invandrarfientligheten i samhället. Med denna utgångspunkt anser vi att utskottsförslaget om att SFI, dvs. svenska för invandrare, skall omfatta sammanlagt 700 timmar, därav 500 timmar grund-SFI och 200 timmar påbyggnads-SFI, är helt otillräckligt. Förslaget innebär en avsevärd minskning av den svenskundervisning som majoriteten invandrare får i dag. De som i dag antas till svenskundervisning vid AMU får 600 timmar och har i allmänhet dessförinnan fått 300 timmar vid flyktingförläggning eller studieförbund — sammanlagt således 900 timmar. Målsättningen med svenskundervisningen skall vara att invandrarna skall kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, att de skall klara sig i det dagliga livet och att de skall kunna tillgodogöra sig viktig information på svenska. Förutsättningarna bland invandrarna att tillägna sig det svenska språket är av språkliga, utbildningsmässiga och kulturella skäl mycket olika. Det är dålig politik och dålig ekonomi att avbryta en undervisning som bara har hunnit halvvägs, därför att den har pågått i ett bestämt antal timmar. Vi anser därför att någon övre gräns för antal timmar SFI ej bör sättas. Vi motsätter oss också den uppdelning i grund-SFI och påbyggnads-SFI som föreslås men vill markera att vi anser det självklart att när invandrare erhåller yrkesutbildning, bör de samtidigt ges yrkesrelevant språkundervisning. Detta bör ingå som en naturlig del i yrkesutbildningen. Regeringen och utskottet för ett riktigt resonemang om vad svenskundervisningen betyder för invandrarna. Man säger bl.a.: ”Goda kunskaper i svenska har blivit nödvändiga inte endast för att få ett arbete utan även för att kunna behålla det. Goda kunskaper i svenska krävs också för att invandrarna skall klara en yrkesutbildning eller en grundläggande teoretisk utbildning.” Härmed har man definierat svenskundervisningen för invandrare som en grundläggande utbildning, och sådan skall skötas av det allmänna skolväsendet. Ansvaret för svenskundervisningen skall ligga på kommunerna. En kommun bör i första hand själv anordna SFI-undervisningen inom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunerna skall samtidigt ha frihet att helt eller delvis låta anordna svenskundervisning genom studieförbund som har en betydande erfarenhet och kunskap på området. Det är beklagligt att man i betänkandet undviker att diskutera lärarfrågan på ett seriöst sätt. Man hänvisar dels till de kompetenskrav som finns för AMU-anställda SFI-lärare, dels till vad som från olika håll sagts om att en ny organisation bör bygga på nu verksamma lärare. Om det första är att säga att kompetenskraven inom AMU har mycket litet att göra med kompetens för undervisning i svenska som främmande språk. Detta har i själva verket lett till att, vid ett minskat behov av svensklärare, lärare som på ett väsentligt sätt har bidragit till att bygga upp svenskundervisningen till vad den är i dag, har slagits ut från sina jobb av personer som har vissa akademiska meriter, men som helt saknar kunskaper om och erfarenheter av svenskundervisning för invandrare. Härigenom har redan, på grund av att man från statens sida inte har tagit itu med den här frågan, en betydande kunskapsbas förötts. Om det andra bör sägas att den nya organisationen förvisso bör bygga på de lärare som finns. Det betyder emellertid inte att dessa lärare i alla avseenden fyller de krav som bör ställas. Det behövs en utvecklad utbildning av lärare i svenska som främmande språk. Nuvarande kurser har en ojämn standard, och kapaciteten är otillräcklig. Det bör vara en målsättning att de som nu tjänstgör som lärare i svenska som främmande språk skall kunna få kompletterande utbildning så att en enhetlig kompetens uppnås. Regeringen bör utarbeta förslag till utbildningsväg för lärare i svenska som främmande språk. Förslaget bör avse utbildningens omfattning och dimensionering, liksom en plan för hur man genom ett fortbildningsprogram skall ge nu verksamma invandrarlärare i svenska möjlighet att uppnå formell kompetens. Herr talman! Med det förslag till finansiering av det nya SFI-systemet som regeringen lägger fram kommer vissa nya utgifter att läggas på stat och kommuner. Däremot befrias företagen från de kostnader som följer av tillämpningen av 240-timmarslagen. Från vpk har vi sedan länge ansett att man borde ändra finansieringen av svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna har utgjort skäl för företagen att inte anställa invandrare och att på olika sätt smita undan sina skyldigheter. Det har man också gjort på ett framgångsrikt sätt. Det vore stötande att efter dessa försumligheter och lagbrott belöna företagen genom att helt avlasta dem kostnaderna. Vi anser att vpk:s tidigare förslag om att finansiera svenskundervisningen för invandrare genom en kollektiv arbetsgivaravgift fortfarande är aktuellt. Det skulle också ge möjligheter att använda statliga och kommunala medel för andra angelägna uppgifter på invandrarpolitikens område. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Man kan instämma i mycket av Alexander Chrisopoulos synpunkter beträffande betydelsen av svenskundervisning för invandrare. I jämförelse med många andra länder med en relativt stor invandring är Sverige ett bra land för invandrarna. Med det menar jag inte att alla frågor är lösta. Tvärtom: Det återstår ännu en hel del, innan denna grupp i vårt samhälle skall kunna känna sig till freds. Bland sådana insatser har undervisningen i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden en framträdande plats. Kunskaper i svenska är helt avgörande för att invandrarna skall kunna finna sig till rätta i det svenska samhället, för att kunna ta del av och förstå information och för att aktivt kunna påverka sin situation och påverka samhällsutvecklingen i sitt nya hemland. Kunskaper i svenska är också viktigt för att kunna känna gemenskap på jobbet, i umgänget med sina grannar, men också för att aktivt kunna följa barnen i skolarbetet, i kontakterna med lärare och övrig skolpersonal. Men också för oss svenskar är det viktigt att kunna kommunicera med invandrarna. På det sättet kan vi ta del av vad de har att tillföra våra liv och vårt samhälle. Med andra ord finns det ett ömsesidigt behov för oss svenskar och invandrarna att ha en väl fungerande svenskundervisning för dem som kommer till oss från andra länder, oavsett om de kommer hit som flyktingar eller om de av andra skäl flyttar hit. Sammanfattningsvis kan man konstatera att svenskundervisningen för vuxna invandrare utgör en hörnsten i svensk invandrarpolitik. Flera reformer har också genomförts på detta område sedan mitten av 1960-talet. Riksdagen har nu att behandla ett nytt reformförslag. I utbildningsutskottets betänkande behandlas regeringens proposition om svenskundervisning för vuxna invandrare. Utskottet har tagit god tid på sig för behandlingen av detta ärende. Från socialdemokratiskt håll anser vi det vara av största betydelse att stor enighet kan uppnås i dessa frågor som rör invandrarnas förhållanden. Detta är inte minst viktigt i tider när militanta grupperingar i samhället ånyo gör oss påminda om sin invandrarfientlighet. Trots en välvillig inställning från socialdemokratiskt håll har åtta reservationer fogats till utskottets betänkande. Vissa av dessa reservationer innebär dock nyansskillnader i förhållande till utskottsmajoritetens skrivningar. Jag skall här beröra reservationerna. I reservation 1 anser vpk att det är olämpligt att organisera SFI undervisningen i en fastställd grunddel och en fastställd påbyggnadsdel. Vpk menar att en sådan uppdelning låser uppläggningen av undervisningen, som i stället borde anpassas efter invandrarnas skiftande individuella behov. Men den bärande tanken med en grundutbildning och en påbyggnadsutbildning är ju bl.a. att behoven hos invandrarna är olika. I propositionen anges att påbyggnadsutbildningen bör differentieras så att deltagare som uppfyller kriterierna för AMU fortsätter med en yrkesinriktad eller en teoretiskt inriktad förberedande utbildning inom AMU, medan övriga bör kunna erbjudas påbyggnads-SFI i studiecirkelform hos studieförbunden. I propositionen framhåller också statsrådet att den nya formen av påbyggnads-SFI inom AMU skall förbättra möjligheterna att varva utbildningen i svenska med teoretiskt inriktad förberedande utbildning eller med yrkeskurser. Den här utbildningsreformen vänder sig i första hand till nya invandrare. Invandrare som har bott en längre tid i landet borde i första hand behöva påbyggnadsutbildning. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2, från vpk, görs gällande att någon övre gräns ej bör införas vad avser det antal timmar SFI som erbjuds den enskilda individen. Dock anser reservanten att ett genomsnitt på 600-700 timmar bör finnas, såsom ett Till detta skall sägas att vi har funnit det angeläget att kunna enas kring vad som kan anses vara ett lämpligt genomsnitt i grundundervisningen och därför har ökat antalet timmar till 500 från regeringens förslag på 400 timmar. Med påbyggnadsutbildningen blir det totalt 700 timmar. Det är svårt att fixera ett antal timmar som alla skall ha, eftersom de individuella behoven kan variera mycket. Det har också understrukits här tidigare. Man måste dock utgå från ett genomsnittligt antal timmar per deltagare vid medelsanvisningen. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 2. I reservation 3, från moderaterna, avses bl.a. att utbetalningen av statsbidrag skall ske direkt till utbildningsanordnarna och inte, som utskottsmajoriteten föreslår, till kommunerna. Detta skall villkoras bl.a. med att undervisningen bedrivs enligt fastställd läroplan och av kompetenta lärare. Vad avser kompetenskrav på lärarna skrivs i reservationen följande: ”Under en begränsad övergångsperiod kan inte samma kompetenskrav ställas på redan verksamma lärare som på de lärare som utbildas enligt en ny ordning. Bestämda kompetenskrav måste emellertid efter övergångsperioden även ställas på de i dag verksamma lärarna. Möjlighet till kompletterande utbildning för dem bör finnas.” I reservation 4 berör även vpk frågan om krav på lärarkompetens. Först till frågan om utbetalande av statsbidrag. Det nya systemet innebär en stor frihet vad gäller val av utbildningsanordnare. Valet kommer att styras utifrån de olika kommunernas behov och förutsättningar. Eftersom kommunerna ges ansvaret över utbildningen och för hur den skall organiseras är det riktigt att statsbidragen betalas ut till kommunerna. Vad gäller krav på lärarkompetens instämmer utskottet i att kompetenskraven är viktiga för att åstadkomma en fungerande undervisning. Jag ser ingen större saklig skillnad mellan utskottets betänkandetext och den av moderaterna avgivna reservationen vad avser kompetens. Det är en reservation från moderaterna mera i hopp om att de skulle upplevas som mer angelägna än vi andra i fråga om kravet på kompetenta lärare för invandrarundervisningen. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. I reservation 5 yrkar moderaterna på att den i propositionen föreslagna ersättningen med 38 kr. per timme för förlorad arbetsinkomst skall sänkas till 30 kr. Motivet för reservationen är att finansiera de ytterligare 100 timmarna med denna sänkning. Jag yrkar avslag på reservation nr 5, med motiveringen att bidraget snarare borde vara högre än lägre. Men på grund av att vår ekonomi havererades av bl.a. moderaterna klarar vi nu inte en ökning från de föreslagna 38 kronorna. Ett bidrag med 38 kr. överensstämmer också med utbildningsbidrag i andra sammanhang. I reservation 7 yrkar centerpartiet att kommunerna i alla avseenden skall garanteras full kostnadstäckning. Detta bör undersökas genom den s.k. organisationskommitténs försorg. I ett system som bygger på ett schabloniserat statsbidrag är det inte rimligt att införa en sådan total garanti för kommunerna. Det är t.ex. inte rimligt att staten skall stå för alla kostnader, oavsett vilka lokaler som används. Ett schabloniserat statsbidrag måste alltid baseras på vissa beräknade genomsnittskostnader. Det är ju ”vitsen” med schabloniserade bidrag. Jag yrkar avslag på reservation nr 7, liksom även på reservation nr 8. Herr talman! När denna reform har genomförts kommer det att bli en mer sammanhållen utbildning, en klarare målangivelse och ett större hänsynstagande till individens behov. Vi får ett kommunalt ansvar med stor frihet att organisera utbildningen efter kommunernas behov och förutsättningar. Även invandrarnas mycket skiftande behov kommer naturligtvis också att vara en viktig förutsättning. Till sist: Då behandlingen av propositionen uppskjutits till riksmötet 1984/85, har förberedelsetiden minskat med ett halvt år. Utskottet anser därför att reformen skall träda i kraft tidigast den 1 juli 1986. Med detta vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan och avslag på samliga reservationer.

Herr talman! Sören Häggroth sade i sin replik till mig att ett genomförande av propositionens och utskottsmajoritetens förslag kommer att medge stor frihet i fråga om valet av utbildningsanordnare. Frågan, herr talman, är bara för vem det kommer att finnas stor frihet. Sören Häggroth har rätt, om han menar att det kommer att finnas stor frihet för kommunalpolitikerna att välja olika utbildningsanordnare, men han har fel om han tror att det under alla omständigheter kommer att finnas stor frihet för invandrarna, om det förslag genomförs som utskottsmajoriteten nu för fram till riksdagen. Innebörden i förslaget är ju nämligen den att det är kommunerna som skall avgöra vilken valmöjlighet invandrarna skall få. Detta grundsynsätt accepterar inte vi moderater utan säger, att eftersom det är invandrarna som skall få undervisning är det rimligen också invandrarna som skall ha möjlighet att välja den utbildningsanordnare som de anser bäst motsvarar deras önskemål och krav. Moderat valfrihet, herr talman, är valfrihet för vanligt folk. Socialdemokratisk valfrihet är valfrihet för kommunalråd. Min andra kommentar handlar om Sören Häggroths påpekande om finansieringen. Vi moderater har föreslagit att man genom en något lägre ersättning till invandrarna skall delfinansiera den utökning av grund-SFI som vi har föreslagit och fått utskottsmajoriteten med på. Utskottsmajoriteten struntar blankt i att ange en enda krona som finansiering av den tillkommande SFI-utbildningen. Vari ligger ansvaret för landets ekonomi i en sådan ståndpunkt? Herr talman! Min tredje kommentar gäller Sören Häggroths påpekande om lärarkompetensen. Om det nu, Sören Häggroth, förhåller sig på det viset att vi är ense om att ställa hårda kompetenskrav också på dagens SFI-lärare, kan man fråga sig varför utskottsmajoriteten inte har vågat acceptera den stramare skrivning i denna del som vi moderater nu har tvingats att reservera oss till förmån för. Jag tror att det är allom bekant att kvalitetsbekymren på sina håll inom dagens svenskundervisning för invandrare är högst påtagliga. Varför, herr talman, är inte utskottsmajoriteten beredd att dra sitt strå till stacken för att invandrarna skall kunna tillförsäkras en SFI-utbildning av den kvalitet som jag tycker att de har rätt att kräva?

Herr talman! Sören Häggroth kallade propositionen för ett reformförslag. Det var en ganska välvillig beskrivning. Propositionen anger vissa principer, skulle man möjligen kunna säga. Sören Häggroth sade vidare att utbildningsutskottet hade tagit god tid på sig. Men Sören Häggroth är ju väl medveten om att det var alldeles nödvändigt att utskottet gjorde på detta sätt för att vi över huvud taget skulle få fram något som kunde tjäna som underlag för ett beslut här i kammaren. Vidare är Sören Häggroth medveten om att det eljest skulle ha funnits en mycket klar majoritet i utskottet för att skicka tillbaka alltsammans till regeringen, så att man kunde göra ett nytt försök. Jag gjorde i går i mitt anförande något av en röstförklaring, när jag redovisade att vi, efter alla de turer som förekommit i utskottet, ändå hade valt att försöka medverka till att riksdagen kommer till beslut i den här frågan, och jag skall inte upprepa detta. Däremot vill jag säga att vi ansett det väldigt angeläget att bringa klarhet i frågan om statsbidraget. Det finns inga statsbidragsbestämmelser att ta ställning till, men det är viktigt att försöka klara ut principen. Vi menar att när nu staten lägger över en verksamhet på kommunerna, så är det rimligt att kommunerna får full kostnadstäckning för denna nya verksamhet. I resonemangen har vi sträckt oss så långt att vi sagt: Låt oss tala om schablonkostnader. Låt oss beräkna de kostnader som i propositionen anges för lokaler, utrustning, lärare osv. såsom schabloniserade genomsnittliga kostnader. Men min fråga kvarstår, och den har utskottsmajoriteten inte kunnat svara på. Därför ställde jag frågan direkt till invandrarministern i går kväll, och jag upprepar den gärna: Om vi kommer fram till sådana schabloniserade genomsnittliga kostnader, är då regeringen beredd att i det kommande förslaget om statsbidrag säga att av dessa kostnader tillförsäkras kommunerna 100 90 kostnadstäckning? I propositionen står det ju bara att till dessa kostnader är regeringen beredd att bidra, och bidra kan ju innebära allt mellan 0 90 och 100 96. Jag vill väldigt gärna ha ett klart och entydigt besked på denna punkt. Jag begär inte detta av eget intresse, utan med tanke på alla de kommuner som nu skall planera för en invandrarundervisning som i dagsläget är ganska oklart beskriven. Kommunerna vill veta om det kommande statsbidraget blir av den typen, att exempelvis en framräknad schablonkostnad täcks till 100 20 av statsbidrag.

Herr talman! Som jag tidigare underströk i mitt anförande är situationen för invandrarna i dag värre än den varit förut. Man kan iaktta en segregation när det gäller yrke. Man kan iaktta en social segregation och en ekonomisk segregation, men också en bostadssegregation som är ökande. Detta beror delvis på tidigare försumligheter när det gäller svenskundervisningen för invandrare. 240-timmarslagen har inte bara varit en flopp, utan den har fått mycket negativa konsekvenser. Vidare är orsaken de krav som utvecklingen, inte minst på arbetsmarknadspolitikens område, ställer på invandrarna. Detta berör inte bara nyanlända invandrare utan också invandrare som redan befunnit sig här en tid. I denna situation kommer regeringen med ett förslag till svenskundervisning för invandrare som innebär en minskning av antalet svenskundervisningstimmar i förhållande till vad som erbjuds merparten av invandrarna i dag. Detta gör regeringen samtidigt som man konstaterar att förutsättningarna för invandrarna att tillägna sig svenskundervisning är olika, beroende på utbildningsskillnader, på skiftande kunskapsnivåer, på växlande kulturell bakgrund osv. Vad tjänar det till att sätta en gräns, ett bestämt tak, på 700 timmar för svenskundervisningen när man vet att det över huvud taget inte är relevant för de förutsättningar som i dag gäller för svenskundervisningen? Tjänar man syftet att förverkliga invandrarpolitikens målsättning om en funktionell integrering genom att framlägga ett sådant här dåligt förslag, som kommer att minska möjligheterna till svenskundervisning för invandrare?

Herr talman! Först till Per Unckels resonemang. Per Unckel har inte särskilt höga tankar om kommunalpolitikerna. Hela det här systemet bygger ju på att kommunerna i framtiden skall ha ansvaret för invandrarundervisningen. Med hänsyn till att kommunerna har olika förutsättningar att ordna den här typen av undervisning och även olika behov av det måste friheten för kommunerna vara stor att lägga ut utbildningen efter sina egna förutsättningar. Då är det också rimligt att man till kommunerna betalar ut statsbidragen. Jag kan inte se någon poäng med att man skulle betala ut dem direkt till studieförbunden. Det jag i så fall ser framför mig är en ökad byråkrati. Per Unckels påstående innebär ju också att kommunalpolitikerna inte skulle ta någon hänsyn till vad invandrarna själva önskar, och det tycker jag är en helt felaktig bedömning. Per Unckel sade i sitt anförande i går att han kunde se framför sig att olika kommuner gynnade ett visst studieförbund. Jag antar att han i det sammanhanget avsåg ABF. Om i stället — jag leker med den tanken — Danderyd eller Djursholm skulle få fatta beslut om det här är det möjligt att de skulle gynna ett annat studieförbund. Men i Djursholm och Danderyd finns det inte så särskilt stor invandring, och där kanske inte det här behovet är så stort. Med det vill jag säga att skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. Kommunerna behöver därför den här friheten. När det gäller kompetensfrågan vill jag säga att det på en rad punkter i propositionen och i utskottets betänkande understryks att det är viktigt att man uppfyller krav på lärarkompetens. Jag ser egentligen ingen större skillnad mellan skrivningen i den reservation som moderaterna avgivit och utskottsmajoritetens text i betänkandet. Det är här som i andra utbildningspolitiska sammanhang — ni försöker framtona som de som värnar om kompetensfrågor, vilket inte har någon egentlig relevans. När det gäller statsbidragen vill jag till Larz Johansson säga att jag inte heller där ser någon egentlig skillnad i förhållande till vad utskottet i övrigt anger, eftersom ni själva trycker på att schabloniserade statsbidrag är en riktig form. Ett system med schabloniserade statsbidrag innebär ju att man tar fram en genomsnittskostnad, och den utgår man ifrån när statsbidrag betalas ut. Det innebär också att man har ett hundraprocentigt stöd för den delen.

Herr talman! Sören Häggroth anser att jag bör ha så höga tankar om kommunalpolitiker att jag skall låta dem bestämma vilka valmöjligheter invandrarna skall ha. Med all respekt för landets kommunalpolitiker tror jag att det är viktigare att lyssna på invandrarna själva. Jag tror att man måste välja sida: antingen låter man kommunalpolitikerna bestämma vad kommunalpolitikerna anser vara bra för invandrarna, eller också låter man invandrarna själva bestämma vad som är bra för dem. Där förefaller Sören Häggroth nu entydigt ställa sig på den politiska sidan. Vi moderater ställer oss på den enskilde invandrarens sida. Vi kan inte acceptera ett system som innebär att invandrares berättigade önskemål om att få sin undervisning tillgodosedd hos en utbildningsanordnare som de tycker är bra kan åsidosättas av att kommunalpolitiker anser att en annan ordning är bättre. Det är invandrarnas utgångspunkter som vi moderater gör till våra — inte kommunalpolitikernas. Ju längre det här replikskiftet fortgår, herr talman, desto tydligare syns det vad den valfrihetsdebatt som förs litet varstans i samhället mellan socialdemokrater och moderater egentligen handlar om, när det hela ställs på sin spets. Sören Häggroth trodde nog att han kommit på ett riktigt genialiskt argument när han hänvisade till Danderyd.

Skälet till att jag ber Sören Häggroth och alla andra välja sida är att om man väljer den politiska sidan — makten åt kommunalråden — löper man alltid risken för monopoltendenser och därmed alltid risken för att rättmätiga invandrarkrav kommer att trampas ned.

Herr talman! Jag skall i och för sig inte lägga mig i den debatt om att välja mellan det ena eller andra studieförbundet som moderater och socialdemokrater nu för. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att vi i utskottsbetänkandet — efter mycket enträgna propåer från centerpartiets sida — skrivit att i den mån studieförbunden anlitas skall det ske på lika villkor, dvs. att det ena studieförbundet inte kan gynnas på det andras bekostnad. Jag tycker att det väsentliga är att man slår fast att det är vad som gäller — inget studieförbund skall gynnas på något annats bekostnad. Men låt mig ändå en gång till få återkomma till frågan om statsbidragen. Nu gjorde Sören Häggroth ett medgivande, som det varit alldeles omöjligt att få under utskottsarbetet och som det varit alldeles omöjligt att få inskrivet i utskottsbetänkandet. Han sade nämligen att det då är klart att man får statsbidrag på 100 9 till denna kostnad. Det är bra om Sören Häggroth kan stå för den uppgiften, men jag skulle nog vara väldigt tacksam för att få bekräftat av invandrarministern att det är avsikten att statsbidragsreglerna skall utformas så, att den schablonkostnad för kommunerna som framräknas kommer att täckas till 100 26. I propositionen står det bara att man är beredd att ge bidrag till kostnaderna. När man i propositionen försöker göra en bedömning av de statsfinansiella konsekvenserna säger man att en sådan bedömning av flera skäl är omöjlig att göra nu. Men man säger också att den närmare utformningen av statsbidragsreglerna också kommer att inverka. Ja, tacka för det. Vi har ju många exempel på att man ger statsbidrag till en beräknad kostnad och sedan säger att av den beräknade kostnaden får kommunerna x 20. Jag vore väldigt tacksam om invandrarministern kunde bekräfta att regeringen har för avsikt att ge kommunerna 100 90 av dessa beräknade schablonkostnader i statsbidrag.
Herr talman! Jag hade väntat mig att Sören Häggroth skulle på något sätt kommentera det föreslagna taket för antalet timmar svenskundervisning — jag betraktar detta som den väsentligaste frågan i denna debatt — i stället för att ägna sig åt att polemisera i den här skendebatten med moderaterna om den individuella friheten för invandrarna vid valet av utbildningsanordnare. Min fråga kvarstår: Varför minskar ni antalet timmar för svenskundervisning för invandrare, samtidigt som ni konstaterar att behovet är stort, samtidigt som ni konstaterar att svenskundervisningen är av mycket stor betydelse och samtidigt som ni konstaterar att förutsättningarna för svenskundervisningen för invandrare är olika för olika individer? Varför skall vi ha ett tak på 700 timmar, som innebär en minskning i förhållande till den undervisning invandrarna får i dag?
Herr talman! Först till Alexander Chrisopoulos och diskussionen om ett tak. Jag tycker att det är fel att använda begreppet tak i det här sammanhanget. Vad man har tagit fram är ju en genomsnittsnivå, och det har man gjort av budgettekniska skäl därför att det behövs i samband med medelsanvisningen. Det skriver ni också själva i er reservation. Själva poängen och det nya är ju att utbildningen i framtiden blir mer knuten just till individens behov. Jag tycker att det framgår väldigt klart både av propositionen och av utskottets betänkande att just det individuella behovet kommer att vara avgörande. Sedan måste jag säga till Per Unckel att det är ett märkligt resonemang han för. Det intressanta i vår diskussion är ju hans omdöme om kommunalråd och kommunalmän över huvud taget. Jag förstår det som att de inte skulle vara kompetenta eller ha ambitionen att utgå ifrån vad invandrarna själva anser. Men jag förutsätter att man kommer att lyssna till invandrarna och jag tror att man kommer att tillgodose deras behov. En annan viktig sak är att moderaterna anser att kommunerna skall organisera och anordna utbildningen. Den punkt där ni skiljer er från oss andra gäller utbetalandet av statsbidrag. Eftersom kommunerna utifrån sina förutsättningar och behov skall organisera verksamheten är det rimligt att de också får statsbidragen. Det finns inga rationella eller på annat sätt avgörande skäl för er inställning. Slutligen frågan om schablonbidrag. Vad jag sade var att när man har fått fram en genomsnittskostnad måste ju statsbidrag utgå med 100 96 för det beloppet.

Herr talman! Den här lilla debatten börjar bli mer och mer intressant. Låt mig bara notera att invandrarministern började med att säga: När vi nu har fått principerna klarlagda för invandrarundervisningen — — —. Det avslöjar att hon är ganska tacksam för att utskottet har klarlagt dessa principer åt henne. Men den fråga jag riktade till invandrarministern var om hon ville bekräfta det som Sören Häggroth nu två gånger har påstått men som det var alldeles omöjligt att få inskrivet i utskottsbetänkandet. Om vi hade fått det, hade vi sluppit att reservera Oss. Två gånger har Sören Häggroth sagt att det är självklart att när man nu har fastställt schablonkostnaden kommer statsbidrag att utgå till 100 96. När jag vill få det bekräftat, säger invandrarministern att det får staten ta upp överläggningar om med Kommunförbundet, osv. Jag tycker att det är en alldeles orimlig ordning. De överläggningarna borde i rimlighetens namn äga rum innan man lägger fast principer där man lägger över hela ansvaret inkl. kostnader på kommunerna. Det borde väl vara ett anständighetskrav att man då talar om att när nu staten lyfter över denna verksamhet är staten också beredd att fortsättningsvis svara för kostnaderna genom ett hundraprocentigt statsbidrag. Den bekräftelsen ger inte invandrarministern, och då undrar jag vad Sören Häggroths medgivanden är värda.

Herr talman! Jag är inte obevandrad i politik, och nu konstaterar jag att invandrarministern har sagt att det inte varit möjligt att träffa någon överenskommelse med kommunförbunden förrän riksdagen sagt sitt. Men nu har riksdagen sagt sitt. Både från oppositionens sida och från utskottsmajoritetens sida har det nu klart sagts ifrån här i kammaren att detta statsbidrag skall utgå med 100 96. De politiska spelreglerna fungerar så att regeringen faktiskt har att rätta sig efter detta. Det är bra att vi fått detta fastlagt.

Herr talman! Försöksverksamheten med SFI hinner fylla 20 år innan reformen träder i kraft. Under tiden har verksamheten skiftat karaktär i och med ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, förändringar i invandringstrycket och ändrad utlänningslagstiftning men också på grund av inflytande från tunga massgrupperingar i samhället — främst LO — och på grund av utfallet av avtalsförhandlingar om lärarnas arbetsoch löneförhållanden samt ändringar i reglerna för ledighet och studiestöd. Efter hänvisning först från SAF, som då — i mitten av 1970-talet — svarade för en betydande del av kostnaderna för SFI, och sedermera också från LO tillsattes den s.k. SFI-kommittén, där jag och många andra hade nöjet att medverka. Efter nära tre års arbete, vilket var mycket grundligt med bl.a. försöksverksamhet i nya organisationsformer, avgav vi vårt betänkande med exemplifieringar på olika tänkbara modeller för en enhetlig och ändamålsenlig undervisning i svenska för vuxna invandrare. Avsikten var att eliminera uppsplittringen på s.k. lagstadgad undervisning resp. undervisning i överensstämmelse med den fria kvoten och en uppsplittring på olika utbildningsanordnare — studieförbund, AMU, folkhögskolor och komvux — alla med de mest skiftande principer för gruppsammansättning, organisation och metodik. Resultaten av undervisningen blev också, enligt de vetenskapliga utvärderingar som utredningen låtit göra, genomsnittligt dåliga. Visserligen var kåren av cirkelledare och lärare långt ifrån enhetlig, men svårigheterna att nå godtagbara resultat hade djupare orsaker än så. Jag avser då uppsplittringen som omöjliggjorde homogena grupper, svårigheten att göra en avgränsning mot alfabetiseringsundervisningen i grundvux och den oklara ansvarsfördelningen mellan de olika studieanordnarna över huvud taget. Där homogena grupper kunde bildas — homogena vad gäller åtminstone något kriterium —, där man hade tillgång till kvalificerade lärare och där det fanns en fast organisation nåddes goda utbildningsresultat. Det visade vår försöksverksamhet tydligt. SFI-utredningens betänkande mottogs mycket positivt — majoritetsförslaget om kommunalt huvudmannaskap tillstyrktes av de flesta remissinstanserna, förslaget om statligt huvudmannaskap av några få. SÖ lanserade en egen modell, likaså ABF och Studiefrämjandet. Men regeringen har lyckats med konststycket att i propositionen undvika samtliga dessa förslag och har i stället kommit med ett eget förslag — verkligen eget, som vi vet. 1981 väntade sig alla att den dåvarande invandrarministern skulle lägga fram en proposition i enlighet med utredningsmajoritetens förslag. Därav blev, av för mig okända skäl, ingenting. Efter regeringsskiftet väntade man sig en proposition i enlighet med den socialdemokratiska reservationen — således statligt huvudmannaskap med bl.a. AMU som utbildare. Propositionen hade trots allt visst fog för sig. Under de år som hunnit förflyta hade AMU nämligen stärkt sin ställning inom SFI — inte minst i egenskap av den enda utbildningsanordnare, vid sidan av ungdomsskolan och komvux, som fastställt kompetenskrav för lärarna och förhandlat fram en lönesättning i paritet med de avtal som finns för det allmänna skolväsendet. Många studieförbundsavdelningar hade också satsat stora summor i lokaler, administration och tillsvidareanställda lärare, och de hade även konsoliderat sin SFI-verksamhet. Men bilden var inte enhetlig. Ett studieförbund hade en omfattande verksamhet på en ort, ett annat på någon annan ort. I konkurrensen om själarna tillgreps enligt min mening ojusta metoder. Det skulle föra alltför långt att skildra de olika turerna, med JO-anmälningar och allt vad det nu är. Frågan har varit ordentligt infekterad. Till förvirringen bidrog den skillnad som staten av outgrundliga skäl åstadkommit i statsbidragen beträffande lagstadgad undervisning resp. kvotundervisning. För mig är det oförklarligt att regeringen efter så lång betänketid som den nu haft lägger fram en så undermålig proposition. Såväl finansieringsmodeller som förslag till lagtexter återfinns i SFI-kommitténs betänkande, men saknas i propositionen. Och varför välja en huvudmannakonstruktion som har så svagt stöd hos remissinstanserna? Som framgår med önskvärd tydlighet underkänner utskottet propositionen på alla väsentliga punkter. Utskottet övertar SFI-kommitténs ståndpunkter — utom i huvudmannaskapsfrågan, som jag nyss flyktigt berörde och som jag strax skall återkomma till. Först och främst gäller bakläxan utbildningstidens längd, nämligen ändringen från 400 till 500 timmar för grundutbildning med studiestöd. Jag erinrar mig det spott och spe som drabbade oss borgerliga ledamöter i SFlI-utredningen därför att vi nödgats stanna vid just 500 timmar, jämfört med socialdemokraternas förslag om 600 timmar. Men det var då. Nu är utskottet enigt om saken. Raden av tillkännagivanden i detta betänkande omfattar också kraven i fråga om lärarkompetensen. Det var alltså här den stora besparingen skulle göras — på annat sätt kan jag inte tolka propositionens förslag: ingen särskild lärarbehörighet, alltså ingen kompletteringsutbildning för lärare och cirkelledare som kunde behöva sådan. Utskottet uttalar sig förtjänstfullt tydligt beträffande lärarkompetensen, även om man överlåter på regeringen att fastställa hur utbildningen för SFI-tjänsterna skall vara beskaffad och vilka kompletteringskurser som skall erbjudas. UHÄ:s förslag, som redan redovisats i SFI-utredningen, bör enligt min mening förverkligas. Med de kompletteringskurser som diskuterats skulle de moderata reservanternas krav, vilka är mer preciserade än majoritetens, kunna bli väl tillgodosedda. Vidare går utskottet emot propositionen vad gäller de asylsökande som väntar på besked om uppehållstillstånd eller utvisning. Den som väntat ca fyra veckor bör ha rätt att börja delta i svenskundervisning. Det är väl använd tid, eftersom 80970 av de asylsökande normalt får uppehållstillstånd. Nackdelarna med bestämmelsen är faktiskt uppenbara. Men även SFI kommittén var på sin tid av den uppfattningen att fördelarna — trots allt — vida överväger. Arbetsmarknadsoch utbildningsutskotten är överens om att AMS normalt inte skall tillhandahålla grundutbildning i SFI. Här kommer övergångssvårigheterna att bli stora. Beskedet borde ha kommit för länge sedan, principiellt riktigt som det är, och helst innan AMU byggt upp sin omfattande verksamhet. Enligt propositionens intentioner skulle en välutbildad lärarkår med många statligt anställda adjunkter helt enkelt bli cirkelledare i de studieförbund där de händelsevis kunde beredas plats. Det är ett märkligt sätt av staten att tolka sitt arbetsgivaransvar. En hel del AMU-lärare kommer dock fortsättningsvis att behövas för den 300-timmarskurs som är ett av påbyggnadsalternativen. I övrigt innebär utskottets förslag att kompetenta lärare får bättre anställningsmöjligheter. På en punkt anser jag emellertid att utskottet borde ha kommit fram till ett bättre förslag. Visserligen öppnar man möjligheten för kommunerna att själva välja att ta hand om grund-SFI, men det rationella och konsekventa hade varit att ge kommunerna åliggandet att tillhandahålla denna strängt målinriktade undervisning på samma sätt som de är skyldiga att tillhandahålla annan grundutbildning. Det behöver inte helt utesluta att också andra studieanordnare skulle kunna erbjuda sina tjänster, förutsatt att de uppfyller kraven i fråga om lärare, läroplan, kompetens etc. Den önskvärda valfriheten kan dock komma att möta praktiska svårigheter. Bara i några få stora invandrarkommuner kan det bli aktuellt med många utbildningsanordnare, om inte alla de nackdelar som nu finns skall följa med. Om invandrarna fördelas på flera inbördes konkurrerande studieförbund, försitter man nämligen möjligheten att göra en uppdelning i homogena grupper med hänsyn till bakgrund, språk, utbildningsnivå etc. Nu blir tyvärr många kockar inblandade i planeringen precis som tidigare, och administrationskostnaderna blir höga. Vissa samordningsvinster som man borde göra går förlorade. En grundtanke i SFI-utredningen var att kommunerna skulle anlita kvalificerade adjunkter med specialutbildning för SFI och att dessa lärare också skulle utnyttjas inom komvux och ungdomsskolan. Kommunerna skulle då kunna anställa lärare med hänsyn till det samlade behovet, lärare som vid behov skulle kunna undervisa i de ämnen som f. ö. ingick i deras examen. Som förslaget nu är utformat kan man lura utbildningsanordnare att bygga upp resurser, som sedan inte kan utnyttjas på grund av vikande elevunderlag. Den nya flyktingmottagningen innebär en i övrigt rationell hantering, där tyvärr flyktingarnas valfrihet i viss mån är kringskuren. Flyktingsammansättningen är också sådan att en del flyktingar hänvisas till grundvux, vilket gör att underlaget för grund-SFI blir varierande. Efter grundkursen på 500 timmar kan man ha bildat sig en uppfattning om vilket påbyggnadsalternativ som kan vara det mest lämpliga för var och en. Här finns plats för valfrihet. För påbyggnads-SFI är, vid sidan av AMU, studieförbunden och folkhögskolorna de naturliga utbildningsanordnarna. Dessa kurser passar väl in i resp. kursoch statsbidragssystem. Herr talman! Utskottsbetänkandet är resultatet av en kompromiss, trots allt i många stycken bättre än de däri ingående elementen: propositionen och alla motionerna. Helst hade jag naturligtvis sett att den utredning som jag och många andra har lagt ned stor möda och sakkunskap på hade lagts till grund för en reform — det var redan 1981 hög tid. Som det nu är måste jag gratulera utskottet till ett med hänsyn till förutsättningarna ganska gott arbete.
Herr talman! Jag vill göra en liten reflexion beträffande Gunnel Liljegrens anförande, som kräver ett visst klarläggande. Hon säger att man i 20 år har försökt praktisera SFI och att en av orsakerna till att det inte har lyckats har varit att det rått en kaotisk situation i fråga om utbildningsanordnarna. Studieförbund, folkhögskolor, AMU och andra instanser har bedrivit svenskundervisning för invandrare. Detta har bidragit till att denna reform har misslyckats. De olika utbildningsanordnarna har skilda organisationsstrukturer, varierande pedagogik samt olika förutsättningar när det gäller lärarkompetensen. Samtidigt föreslår emellertid Per Unckel i den individuella frihetens namn att den kaotiska situationen i fråga om utbildningsanordnare skall fortsätta även när det gäller förverkligandet av denna reform. Fortfarande är det olika utbildningsanordnare samt varierande organisationsstruktur, pedagogik och kompetens. Visserligen har moderaterna länge försökt spekulera i valfriheten, men nu råder det oklarhet om vad de egentligen vill. Det vore mycket välgörande med ett klarläggande på denna punkt. Skall man ha ett enhetligt system, eller skall man såsom hittills ha en kaotisk situation, som har fått negativa följder när det gäller ett förverkligande av SFI?
Herr talman! Gunnel Liljegren återkommer till resonemanget om en utomordentligt dålig proposition. Jag har inte tidigare valt att kommentera detta. Men jag skall göra det nu och jag skall göra det mycket kort. Det är rätt märkligt att man biter sig fast vid detta påstående, fastän utskottet är nära nog totalt ense om alla avgörande delar av denna proposition. Vi har visserligen gjort några förändringar när det gäller timantalet och vissa andra skrivningar, men i övrigt är vi ense. Läser man reservationerna, finner man att det rätt mycket är fråga om nyansskillnader. Gunnel Liljegren nämnde statsbidraget. Jag skall göra ett nytt tappert försök att bringa litet klarhet i detta. På s. 19 i sitt betänkande säger utbildningsutskottet: Vad jag avsåg när jag talade om ett hundraprocentigt täckningsbidrag är självklart. När man har diskuterat igenom vad som skall ingå i genomsnittskostnaden — det är ju detta som är det intressanta — kommer naturligtvis ett hundraprocentigt bidrag att utgå, sedan organisationskommittén har tagit slutlig ställning.
Herr talman! Först vill jag till Alexander Chrisopoulos säga att jag hyser de största förhoppningar om att läroplanen och lärarkompetensen kommer att medföra en viss stabilitet i denna verksamhet. Det är det allra viktigaste. Sören Häggroth förklarar nu att utskottet är enigt om de avgörande delarna i propositionen. Men så är det inte alls. På de fem avgörande punkterna har utskottet ändrat propositionens förslag. Mitt inlägg här skall dock inte tas såsom en motinlaga mot utskottets förslag. Jag är helt på det klara med att ni inom utskottet är överens i stort sett. Jag ville beskriva förhistorien och ge ett framtidsperspektiv beträffande vilka svårigheter som kan möta vid genomförandet av denna reform. Jag vill än en gång påpeka att utskottet har ändrat propositionens förslag när det gäller utbildningstidens längd, lärarkompetensen och vilka som skall ha rätt att ta del av utbildningen. Det är i sig mycket bedrövligt att ett utskott skall behöva skriva ett helt nytt förslag jämfört med propositionen.

Herr talman! Jag vill inleda mitt anförande med en kortfattad beskrivning av några invandrares situation i Botkyrka. ”Många av dessa människor har kommit från kulturellt annorlunda och slutna länder till ett högteknologiskt pluralistiskt storstadssamhälle. Anpassningen och omställningen till det nya livet är ofta mycket svår och tar lång tid. Har invandraren därtill en mycket sporadisk skolgång eller ingen alls, är förutsättningarna för att skaffa sig nödvändiga kunskaper begränsade. I grundvuxverksamhetens enspråkiga kurser tragglar man sig mödosamt igenom svenska språkets elementära delar. Under raster och i bostadsområdet talas däremot uteslutande det egna hemspråket. Den språkliga isoleringen är i det närmaste total. Svårigheterna att klara den egna ekonomin förstärker detta sociala handikapp. Framtidsutsikterna består ofta i att leva på socialbidrag. Socialtjänsten kräver att socialbidragstagaren skall vara aktivt arbetssökande. Arbetsförmedlingen har ingenting att erbjuda och hänvisar tillbaka till grundvux. Invandraren hamnar i en ond cirkel, i kläm mellan olika myndigheter, som alla med goda avsikter men med trubbiga instrument försöker göra ett bra jobb.” Det krävs sannerligen åtgärder av olika slag, om det skall bli någon väsentlig förbättring för dessa invandrare. Hur skall de kunna erövra kunskaper i svenska? Det är bl.a. det som det här ärendet handlar om. Kanske förstår t.o.m. Per Unckel att de här människornas valfrihet är ytterligt begränsad både när det gäller att välja form av undervisning och när det gäller att välja mellan olika undervisningshuvudmän. Jag tror därför att vi måste ta ett gemensamt ansvar, om de invandrare det gäller så småningom skall kunna få någon verklig valfrihet i sitt nya hemland. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att de skall få rimliga förutsättningar att försöka delta bl.a. i utbildning som kan bli till hjälp, gemensamt kostnadsansvar via staten och gemensamt genomförandeansvar via kommunerna. Men naturligtvis måste man på allt sätt försöka att lyssna till invandrarnas egna synpunkter och behov. Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att de tre utskott som behandlat propositionen om svenskundervisning för vuxna invandrare tillstyrker målen för undervisningen såsom de är formulerade i propositionen och att staten skall ta ett ramansvar för de kostnader som uppstår för att de uppställda målen skall kunna uppnås. Den ekonomiska ramen skall beräknas utifrån antalet nytillkommande invandrare. Dock sägs det att personer som invandrat tidigare och fortfarande har behov av SFI under en övergångstid av fem år skall erbjudas att delta i SFI. Bland dessa återfinns många som behöver mycket stöd och stimulans om de någonsin skall kunna ”ta vara på sina rättigheter och påverka sin situation samt fullgöra de krav och skyldigheter som det dagliga livet bjuder”, enligt den målformulering som återfinns i proposition och betänkande. Kanske krävs det ännu mer om undervisningen skall, som det heter i fortsättningen, kunna ”bidra till att invandrarens ställning på t.ex. arbetsmarknaden stärks, att invandraren kan medverka i det kulturella, sociala, fackliga och politiska livet samt genomgå utbildning inom det reguljära vuxenutbildningssystemet i form av allmän grundutbildning och yrkesutbildning”. Skall vi nå dessa mål krävs det stöd och stimulans i många olika former, fantasi och vilja att använda de kunskaper vi har och insikt om vad som fattas. Kunskaper om det land man kommer till och förmåga att använda det nya språket är av central betydelse. Det är just detta som SFI skall ge bidrag till. Jag avser att ta upp två påståenden i min motion. Först och främst framhåller jag där att ”behovet av grundläggande kunskaper i svenska språket måste vara det avgörande skälet till rätt att få del av svenska för invandrare. Detta oavsett om det gäller en nyinvandrad person eller en invandrare som har befunnit sig en längre tid i landet.” Däri innefattar jag även invandrare som står utanför arbetsmarknaden, t.ex. de hemarbetande som också omnämns i betänkande och proposition. Även de måste få en chans att kunna delta i samhällslivet — bryta sin isolering. De behöver det för sin egen skull. Men också för sina barns skull. Invandrarbarn behöver precis som svenska barn sina föräldrars hjälp och stöd för att klara skolan så bra som möjligt. Föräldrarna — inte minst mödrarna — behöver kunna förstå vad som händer i skolan och hur skolan fungerar. Om föräldrarna kan få ett rikare språk får också barnen det. Så är det på många områden i samhället. på en invandrare som behöver hjälp i form av sjukvård! Han eller hon kan inte vare sig protestera eller ifrågasätta utan är helt utlämnad till personalens goda vilja att utföra de åtgärder som de bedömer lämpliga. Så kan man gå från område till område. Utan kunskap i svenska språket är dessa hemarbetande kvinnor även utestängda från arbetsmarknaden. Det andra som jag ville ta upp är mitt förslag i min motion där jag säger att det synes angeläget att undersöka hur stort det verkliga behovet av SFI är hos dem som hittills har invandrat. Det finns rätt många som förmodligen inte har tagit del av någon SFI över huvud taget. Dessutom är det mycket bristfälligt kartlagt i vilken omfattning man har kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Utan dessa kunskaper kan inte kommunerna planera på ett bra sätt för att genomföra lämplig utbildning. Vi kan inte heller här i riksdagen fatta de rätta besluten om anslag till den här verksamheten, om vi inte ens vet hur omfattande den behöver vara. Kommunerna skall enligt föreliggande förslag få ansvaret för information till dem som behöver svenskundervisning. Om den informationen skall spridas till alla krävs förmodligen ett intimt samarbete med olika parter, t.ex. med fackföreningar, studieförbund, arbetsgivare, arbetsmarknadsmyndigheter och pastorsämbeten. Invandrarnas egna organisationer kan säkert vara till stor nytta i det sammanhanget. Genom en samordning med information om rätt till grundvux borde samtliga berörda invandrare kunna nås. De som behöver utbildning bör även få hjälp att välja den undervisningsform som kan passa vederbörande bland de alternativ som kan erbjudas. Det är angeläget att informationen till de invandrare som nu finns i vårt land intensifieras — inte minst med hänsyn till att övergångsbestämmelser nu avses upphöra efter fem år. Då skall riksdag och regering enligt betänkandet få bedöma hur stort behovet är och vilka resurser som krävs. Kommunerna bör i samband med den information som skall genomföras också utföra en behovsinventering för att få ett tillförlitligt underlag för planering och genomförande av lämplig utbildning. Dessa inventeringar bör också kunna användas av regering och riksdag. Vi behöver få ett bättre underlag för bedömning av anslagsbehov redan under den tid som övergångsbestämmelserna avses gälla. Enligt propositionen avser regeringen att tillsätta en organisationskommitté. Bland de uppgifter som skall läggas på kommittén återfinns ”särskilda informationsinsatser beträffande s.k. gamla invandrare”, som det heter i propositionen. Kommittén bör enligt min mening kunna utarbeta förslag till metoder som kan tillgodose både invandrarnas behov av information och rådgivning och kommunens, regeringens och riksdagens behov av ett sanningsenligt underlag för omfattning och organisation av undervisningen. Om syftet med SFI-utbildningen — såsom det formulerats i proposition och betänkande — skall uppnås, måste vi få kunskaper om den verklighet som invandrare i vårt land lever i. Vi behöver den, för att kunna ta vårt ansvar för de kostnader som följer.

Herr talman! Margareta Palmqvist tyckte inte valfriheten var så viktig. Det var viktigare att vi tog vårt ansvar, dvs. ”vi” lika med ”politikerna”. Jag måste, herr talman, nu be att få illustrera vad utskottets majoritetsförslag faktiskt kan leda till. Låt oss anta att i en kommun bestämmer sig kommunens politiker för att det är studieförbunden som skall ges ansvaret för SFI-utbildningen. Antag vidare att i denna kommun finns bara ett studieförbund som är intresserat av att delta i denna verksamhet. Låt oss anta att detta studieförbund är ABF, som är det studieförbund som f.n. har den vidlyftigaste verksamheten på detta område. Det innebär alltså i vår kommun att ett enda studieförbund kommer att få ta hand om all SFI-utbildning. Det innebär också att invandrarna, som kan ha allsköns olika politiska åsikter när de kommer hit, på det sätt som riksdagen nu diskuterar frågan de facto kommer att tvingas att gå i ABF för att få sin svenskundervisning. Är det acceptabelt att en invandrare på detta sätt tvingas att få en SFI-utbildning som han har lagenlig rätt till inom ramen för ett studieförbund med en klart profilerad samhällsåskådning? För oss moderater är det aldrig acceptabelt att en människa på detta sätt i realiteten tvångsvis hänvisas till en utbildning som inte kan uteslutas ha också politiska inslag. Det är detta, herr talman, som gör att vi moderater menar att det är invandraren själv som skall avgöra på vilket sätt vederbörande skall få sin SFI-utbildning, och att det alltid skall finnas ett kommunalt alternativ att tillgå, så att den situation som jag nu har beskrivit, och som kan bli resultatet av utskottsmajoritetens system, aldrig någonsin kan uppkomma. Vi måste visa respekt för människor från andra länder som har andra uppfattningar än dem vi måhända själva har.
Herr talman! Jag menar att detta är ett sätt att ta ansvar. Vi måste också ta ansvar för att ge förutsättningar för vissa invånare i vårt land att få frihet. Jag tror inte att alla invandrare här kan utnyttja den frihet som vi skriver in i målsättningen, om vi inte tar ett gemensamt ansvar att hjälpa dem att få förutsättningar för denna frihet. Sedan vill jag säga till Per Unckel att ABF:s SFI-undervisning inte till alla delar skall följa de regler som gäller för vanlig studiecirkelverksamhet. ABF måste följa de anvisningar som är avsedda att komma från SÖ. Så har jag uppfattat betänkandet. ABF — eller Medborgarskolan eller något annat studieförbund — måste ge en SFI-undervisning som skall tillgodose vissa grundläggande krav som skall vara gemensamma.
Herr talman! Frågan till Margareta Palmqvist kvarstår. Är det acceptabelt att en socialdemokratisk invandrare mot sin önskan blir hänvisad till Medborgarskolan för att få sin undervisning tillgodosedd? Är det acceptabelt att en moderat invandrare hänvisas till ABF för att få sin lagenliga rätt att lära sig svenska tillgodosedd? Är detta acceptabelt? Vi moderater svarar att det aldrig är acceptabelt att tvingas följa en undervisning på det sätt jag nu har skisserat. Varför, Margareta Palmqvist, är det så förtvivlat farligt att låta invandrarna bestämma själva? Varför måste det alltid sitta ett politiskt filter mellan oss här och invandrarna i form av kommunalpolitiker som tar makten från invandrarna själva?
Herr talman! Det lönar sig kanske inte mycket att försöka förklara skillnaden i åsikter mellan oss. Det är ett politiskt ansvar som åligger oss att ge invandrarna makt — och ge dem detta bl.a. genom att öppna möjligheter för dem att delta i svenskundervisning. Det är ett betydelsefullt sätt att hjälpa dem att få valfrihet.

I utskottsbetänkandet talas det ganska mycket om hur viktigt det är att man tar hänsyn till individens behov av undervisning. Vare sig det är ABF eller Medborgarskolan som kommunen anser skall svara för denna svenskundervisning skall den genomföras på ett objektivt sätt.

Herr talman! Låt mig inleda med ett citat som är hämtat ur utskottsbetänkandet. ”Sfi-utbildningen har till syfte att ge invandraren sådana kunskaper i svenska språket samt om det svenska samhället och arbetslivet att invandraren kan ta vara på sina rättigheter och påverka sin situation samt fullgöra de krav och skyldigheter som det dagliga livet bjuder.

Dessutom återfinns det på s. 6 i det nu aktuella betänkandet från utbildningsutskottet. Tyvärr måste jag deklarera att denna stolta proklamation är en överdrift utan förankring i dagens förslag. Proklamationen går förbi de hundratusentals invandrare som finns ute i arbetslivet och som inte kommer att få en chans i det system som nu föreslås att riksdagen skall besluta om. ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att grund-sfi på sikt tillförsäkras alla invandrare som är i behov därav — — —". Detta yrkande står i god överensstämmelse med de av mig nyss citerade målen för SFI-verksamheten.

Vårt yrkande om behovsstyrning när det gäller svenska för invandrare avfärdas av utskottet, som anser att något särskilt uttalande inte är påkallat ”nu”, En fråga: När är det påkallat? Utskottet säger detta trots att man i det föregående faktiskt instämt i att det är väsentligt för alla invandrare att ha goda kunskaper i svenska språket.

Möjligheten att delta i grund-sfi bör dock —-—-— finnas i undantagsfall även för dessa invandrare.” Vilka är då dessa ”undantagsfall”? Enligt Landsorganisationen finns det i dag inom LO-förbundens led 350 000 medlemmar som är födda och uppvuxna i andra länder än Sverige. LO räknar med att 200 000 av dessa behöver någon form av svenskundervisning. För 100 000 är läget så allvarligt att de knappast klarar sig utan tolkhjälp. Därmed står det fullständigt klart att det rör sig om minst 100 000 invandrare enbart inom LO-förbundens verksamhetsområde som omedelbart är i behov av grund-SFI. Vad skall nu gälla i fortsättningen? Är det uttalandet i propositionen, att verksamheten omfattar de gamla invandrarna ”i undantagsfall”? Är det de tre utskottens vänliga uttalanden om det väsentliga i att de gamla invandrarna bör omfattas av verksamheten? Eller är det utbildningsutskottets yrkande om avslag på vårt krav på ett uttalande om att det är behovsprincipen som skall gälla? Det är många som är nyfikna på svaret. Hundratusentals invandrare är det, i den mån de över huvud taget förstår vad som avhandlas här i dag. LO och LO-förbunden är mycket angelägna om att få ett besked — det vill jag starkt understryka. Och vi som var med på den socialdemokratiska partikongressen i höstas är det också. På denna kongress slogs nämligen principen att det är behovet som skall styra invandrarundervisningens uppläggning fast. Det är faktiskt angeläget att vi på denna punkt får ett uttalande från utskottets talesman. Av väsentlig betydelse är också frågan om medel till uppsökande verksamhet. Om detta skriver utskottet på s. 16: ”Som utskottet redovisat åligger det kommunerna att informera de nyinvandrade om deras möjlighet till utbildning i sfi. Vid beräkningen av statsbidraget till kommunerna skall enligt propositionen hänsyn tas till detta.” Alldeles bortsett från att jag i en tidning såg uppgiften att invandrarministern har konstaterat att någon invandring inte längre förekommer, undrar man hur detta skall fungera. Utskottet hänvisar till att de medel för uppsökande verksamhet som redan nu ges till de fackliga organisationerna kan användas. Då vill jag fråga: Menar utskottet att de medel som är avsedda för uppsökande verksamhet bland andra lågutbildade människor i samhället skall tas i anspråk för uppsökande verksamhet bland invandrarna? Är det de andra grupperna som skall betala denna s.k. reform? Eller inbillar sig utskottet att de fackliga ”uppsökarna” är några språkgenier, som klarar av invandrarna på samma gång? Inser inte utskottet att de invandrare som varit i Sverige en tid behöver en alldeles särskild uppmärksamhet för att motiveras att gå på utbildning i SFI? Vi menar att det skulle vara bra med ett uttalande från riksdagens sida om behovet av resurser för uppsökande verksamhet, men det tyckte alltså inte utskottet. Beträffande SFI-ersättningen har utskottet inte kommenterat vårt påpekande i motionen, att den schabloniserade ersättningen för dem som medverkar i grund-SFI inte bara bör anknyta till ersättningen vid deltagande i övrig grundutbildning för anställda utan utgå på samma sätt som övriga timstudiestöd. Konsekvensen av de regler som nu föreslås kan bli att en person, trots att förhållandena i övrigt är likartade, kan få 50 90 av vad som utgår till en annan, beroende på vilket ämne han läser. Så stor kan skillnaden bli för en person som läser svenska för invandrare jämfört med t.ex. en finländare som läser finska, engelska eller matematik. Reglerna kan alltså få den konsekvensen, även om förhållandena i övrigt är lika, t.ex. när det gäller restiden. Detta tycker vi är orimligt. Herr talman! De synpunkter jag nu lagt fram visar att det finns ett mycket starkt missnöje med behandlingen av SFI-frågorna. Jag inser att det inte är någon mening att framföra några särskilda yrkanden här i kammaren, men vi avser att återkomma, och det kommer vi att göra under den allmänna motionstiden. Vi anser nämligen att det är nödvändigt att nå en rimlig lösning på frågan om invandrarnas svenskundervisning. Herr talman! Till sist: I vår motion har vi också yrkat att LO skall bli representerat i den organisationskommitté som skall tillsättas. Till detta har utbildningsutskottet myndigt förklarat att man inte anser att riksdagen i detalj skall föreskriva hur organisationskommittén skall vara sammansatt. Det är bara det att man i regeringens proposition räknar upp Svenska kommunförbundet, invandrarverket, Folkbildningsförbundet, skolöverstyrelsen och AMS som exempel på sådana som skall vara representerade. Vi anser att det, när riksdagen genom att ställa sig bakom p. 28 i utskottets hemställan och därmed också ställer sig bakom att dessa myndigheter och organisationer skall ingå i organisationskommittén, knappast hade varit opassande om Landsorganisationen hade nämnts i sammanhanget. LO förbunden har ju faktiskt 350 000 medlemmar som är invandrare. Styrkan i vårt argument minskar knappast av att minst 100 000 av dessa är i omedelbart behov av grund-SFI. Herr talman! Det här förslaget är så dåligt att jag känner mig förhindrad att rösta för det. Jag kommer att avstå från att rösta i den kommande voteringen.

Herr talman! Det vore trevligt att förutom de väldigt bombastiska uttalandena också få höra en del erkännanden om den här propositionen. På rätt många områden förbättras nämligen svenskundervisningen för invandrare. När man lyssnar på Sivert Andersson får man ett intryck av att det blir en mycket stor försämring. Om Sivert Andersson hade fortsatt att läsa vad utskottet skriver i betänkandet om invandrare som bott i Sverige under en längre tid, så hade han nederst på s. 15 funnit följande: ”Båda utskotten” — dvs. socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet — ”anser att behovet bör kunna tillgodoses under den femårsperiod som förordas i propositionen. De utesluter emellertid inte att det även därefter kan finnas invandrare, t.ex. bland de hemarbetande kvinnorna, som bör kunna erbjudas utbildning. Vid utgången av perioden bör enligt dessa utskott riksdag och regering få bedöma hur stort behovet är och vilka resurser som krävs.” Jag tycker att detta är ett mycket klart besked om vad som avses gälla för de invandrare som bott här sedan en tid. En annan väsentlig fråga gäller den uppsökande verksamheten. Det är inte säkert att det i alla kommuner är så att de fackliga organisationerna är mest lämpade för denna verksamhet, utan det kan finnas andra som bör ägna sig åt denna. Därför är det riktigt att även på denna punkt ha en frihet. Men detta är också någonting som organisationskommittén måste se över och undersöka hur bestämmelserna på bästa sätt skall tillämpas. Där vill jag understryka vad Margareta Palmqvist sade om behovet av att i kommunerna inventera läget. Beträffande partikongressbeslut vill jag säga att det ju är så att även de som invandrat till Sverige styrs av det ekonomiska utrymme som finns. Självfallet är det med denna reform som med många andra att man i olika avseenden gärna skulle vilja gå längre. På grund av att resurserna i statskassan är begränsade blir emellertid också vår handlingsfrihet begränsad.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att det som Sören Häggroth påstod är fel. Det blir ingen förbättring för invandrarna när det gäller undervisningen. Det blir tvärtom en försämring. De 100 000 människor som finns ute på arbetsplatserna i dag och som är vad man kallar gamla invandrare kommer icke att nås av denna s.k. reform. Det saknas nämligen instrument för det. Det finns ingen möjlighet att en undervisning skulle kunna genomföras för dem. Att det förhåller sig så stärks av statsrådets uttalande, att de gamla invandrarna skall få grund-SFI ”i undantagsfall”. Vi har ju konstaterat att det enligt LO:s beräkningar rör sig om 100 000 människor som är i omedelbart behov av grund-SFI. Jag menar att hela uppläggningen av SFI-undervisningen, som den här är skisserad, är ägnad att stärka flyktingpolitiken. De nyinvandrade är ju praktiskt taget uteslutande flyktingar. Det är i och för sig bra att vi får en bra flyktingpolitik, men det löser inte problemet för våra tidigare invandrare. De som i dag bär upp produktionen i det här landet lämnas vid sidan om denna reform. En del av dem har fått 240 timmars undervisning. De kommer inte att ha en chans att kunna tillgodogöra sig de resurser som här ställs till förfogande. Därför står jag fast vid den kritik som jag tidigare har gett uttryck för här.
Herr talman! Det är en alldeles felaktig tolkning. Läs vad jag nyss citerade ur utskottets betänkande och grubbla en liten stund över det! Gör man det kan man inte komma fram till någon annan slutsats än jag har gjort. Det ges här ganska klara besked om vad som gäller för de invandrare som bott i Sverige under senare tid.
Herr talman! Visst är beskeden klara, Sören Häggroth. De är utomordentligt klara. Ni instämmer i departementschefens uttalande att de endast i undantagsfall skall kunna tillgodogöra sig grund-SFI. Det är den kalla verkligheten. Det behöver man inte läsa utskottets betänkande mer än en gång för att förstå.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast ta upp de frågeställningar som berör socialförsäkringsutskottets ämnesområde när det gäller svenskundervisning för vuxna invandrare. Till en början vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets betänkande 1984/85:6 samt avslag på reservationerna. Svenskundervisningen har kommit att utgöra en väsentlig och betydande del av invandringsoch flyktingpolitiken. Utskottet konstaterar att det finns enighet om propositionens förslag om att staten får ramansvaret och också anger mål och riktlinjer för SFI undervisningen. Likaså finns det enighet om förslaget att kommunerna bör ha ansvar för att den första grundläggande SFI-undervisningen kommer till stånd. Förslaget om att kommunerna skall få ett större ansvar för grundläggande SFI ligger helt i linje med de riktlinjer för mottagandet av flyktingar och asylsökande som riksdagen antog under förra riksmötet. Det innebär i korthet att tiden de vistas på statliga mottagningsoch utredningsförläggningar förkortas till mellan två och fyra veckor och att verksamheten sedan genomförs i kommunal regi med statsbidrag. Majoriteten i utskottet anser att propositionen ger ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande av riksdagen och att ett avslag skulle innebära att reformen fördröjs, något som vore synnerligen olyckligt och skulle innebära att SFI-undervisningen kommer i otakt med övrig invandringsoch flyktingpolitik. Socialförsäkringsutskottet har yttrat sig för ett införande enligt propositionens förslag, den 1 januari 1986, men har med de förtydliganden som gjorts i utbildningsutskottets betänkande ingenting att erinra mot att genomförandet framflyttas till den 1 juli 1986. Kerstin Göthberg och Per Unckel har i motioner begärt att regeringen skall lägga fram ett nytt förslag med statsbidragsregler och lagstiftning. Utskottet påpekar i sitt yttrande att rätten till studiesocialt stöd vid grundläggande SFI inte kommer att regleras i lag utan i förordningen om timersättning vid grundutbildning för vuxna. Vad gäller finansieringen av förmånerna får den frågan som vanligt behandlas i budgetpropositionens förslag till anslag för studiesocialt stöd. I propositionen påpekas att en person som väntar på uppehållstillstånd inte har rätt till SFI-undervisning. Undantag kan emellertid göras om väntetiden blir lång. Att en person har deltagit i grund-SFI-utbildning får inte påverka beslutet om uppehållstillstånd. Förslaget motiveras av att väntetiderna redan nu har minskat och att ytterligare åtgärder sätts in för att få snabba beslut i uppehållsärenden. Ledstjärnan måste vara att grund-SFI skall kunna erbjudas invandraren så snart som möjligt. Hänsyn till detta bör enligt socialförsäkringsutskottet tas när statsbidragsreglerna utformas, så att — även om SFlI-utbildningen påbörjats redan under väntetiden — detta inte hindrar att fullt statsbidrag utgår för hela undervisningen, så snart beslut föreligger om tillstånd att stanna i landet. Utbildningsutskottet går ett litet steg längre och anser att när statsbidragsreglerna utformas, bör det övervägas om man inom ramen för ett schabloniserat statsbidragssystem också kan täcka kostnaderna för de deltagare i grund-SFI som påbörjat utbildningen under väntetiden och som inte får uppehållstillstånd. Vi har i vårt land många invandrare som bott här i många år utan att ha lärt sig svenska. I den gruppen hittar vi många hemarbetande kvinnor. Propositionen föreslår en uppsökande verksamhet för att ge både nya invandrare och s.k. gamla invandrare information om deras rätt till svenskundervisning. SFI-kommittén samtycker till propositionens tankar om en övergångstid på fem år för att man skall kunna tillgodose gamla invandrares behov av grund-SFI. Utskottet ifrågasätter inte SFI-kommitténs bedömning utan tycker att det får bli statsmakternas uppgift att utvärdera SFI-undervisningen på denna punkt och då också, om så behövs, anvisa medel till förstärkning av undervisningen. Arbetsgivarna kommer genom avgifterna till utbildningsbidrag för SFI studier inom arbetsmarknadsutbildningen att till en del bidra till finansieringen av det nya SFI-systemet. : Den huvudsakliga invandringen var tidigare arbetskraftsinvandring. Arbetsgivaren fick då ta på sig ett stort ansvar för sina anställdas anpassning till det svenska samhället och svenska arbetstraditioner. I dag är invandringen till huvudsaklig del en flyktinginvandring. Det är därför enligt utskottets mening samhällets gemensamma ansvar att ta väl hand om dem som invandrar till Sverige. Reservation nr 6 bör därför avslås. Statsbidraget till grund-SFI är ett nytt åtagande för staten, och socialförsäkringsutskottet förutsätter att finansieringen av grund-SFI sker helt med statsbidrag och att vuxenutbildningsmedel inte tas i anspråk till detta. Rätten att delta i grund-SFI-utbildning och därmed rätten att erhålla studiesocialt stöd kommer att prövas av kommunerna. Socialförsäkringsutskottet har — i av riksdagen godkänt betänkande rörande studiestöd vid grundutbildning för vuxna — fastställt timstudiestödet till 38 kr. för den som haft inkomstbortfall. Utskottsmajoriteten tycker att det är rimligt att vi behandlar invandrare som deltar i grund-SFI och de svenska medborgare som deltar i grundutbildning för vuxna på samma sätt och att de får samma kompensation för förlorad arbetsinkomst. Per Unckel sade här tidigare i dag att moderaterna vill ha valfrihet för vanligt folk. Jag vill påstå att man i stället minskar valfriheten när timstudiestödet minskar, för valfriheten är ofta kopplad till en god ekonomi. Vi avvisar därför det moderata förslaget att sänka timstudiestödet till 30 kr., och reservation nr 5 i denna del bör avslås. Den föreslagna SFI-ersättningen avses bli pensionsgrundande. Ledigheten omfattas av anställningsskydd och blir semesterlönegrundande. Studiestöd skall däremot inte utgå till dem som väntar på uppehållstillstånd. I motion 2981 av Jörgen Ullenhag framhålls att studiesocialt stöd bör utgå även vid påbyggnads-SFI. Utskottet konstaterar att påbyggnads-SFI enligt propositionen kommer att erbjudas invandrare på olika sätt. Den kan erbjudas invandrare i samband med arbetsmarknadsutbildning, och studiestödet utgår då i form av utbildningsbidrag. Om påbyggnads-SFI anordnas inom folkhögskolans reguljära verksamhet får deltagarna studiestöd på det sätt som gäller för denna utbildningsform. Anordnas påbyggnads-SFI av studieförbunden i studiecirkelform, kommer ett tilläggsbidrag att utgå för studiecirkeln, och genom detta kommer cirkeldeltagarna att bli berättigade till timstudiestöd och dessutom få cirkeln gratis. Det är riktigt, som Sivert Andersson säger, att antalet timmar som kommer att ersättas med timstudiestöd är begränsat och att det f.n. är begränsat till 70 timmar per år. Jag håller också med Sivert Andersson om att det är olyckligt att en invandrare skall behöva sträcka ut sin påbyggnads-SFI över tre år, i synnerhet som den till en del har syftet att underlätta situationen för invandraren när han eller hon skall ut på arbetsmarknaden. För att få ett timstudiestöd — vare sig det gäller påbyggnads-SFI eller annan studieverksamhet — fordras det att man har en anställning. Dessutom sker fördelningen i konkurrens med andra arbetstagare, och reglerna gäller lika för svenska arbetstagare och för invandrare. Med de kriterier som finns för urval kan man räkna med att invandrarna blir välvilligt behandlade. Jag kan inte i Sivert Anderssons motion hitta något yrkande om ett förändrat timstudiestöd vid påbyggnads-SFI. Utskottet har därför inte kunnat behandla den frågan. Det är en ny SFI-utbildning som nu föreslås, och det kräver naturligtvis en ny lagtext. Den här debatten får kanske därför ses som en beställning på en ny lagtext som medger flexibilitet i SFI undervisningen. Svenskundervisningen för invandrare är viktigare än någonsin tidigare, beroende på att invandrarna i dag kommer från andra förhållanden än de gjorde förr. Tidigare hade vi en arbetskraftsinvandring, men nu är merparten flyktingar och asylsökande med en helt annan erfarenhetsbakgrund. Det är därför viktigt att vi har ett samlat myndighetsansvar. Genom propositionen och betänkandet rörande svenskundervisningen för vuxna invandrare får vi en gemensam samhällelig ram. Vi tar ett stort steg för att förbättra de nya invandrarnas situation här i Sverige. I detta beslut om svenskundervisning vänder vi oss till alla nya invandrare och inte, som i dag, huvudsakligen till dem som har kommit ut i arbetslivet. Jag vill än en gång yrka bifall till hemställan i det föreliggande betänkandet.

Herr talman! Sören Häggroths senaste replik gjorde mig litet konfunderad. Jag vill därför ställa en fråga direkt till invandrarministern om de 700 timmarna: Är de 700 timmarna ett budgetmässigt tak vad gäller svenskundervisningen? Jag vill gärna ha ett svar på denna fråga. Jag vill också kommentera Per Unckels patos när det gäller invandrarnas valmöjligheter. Invandrare garanteras valmöjligheter enbart om det skapas förutsättningar för dem att välja, t.ex. förutsättningar att välja yrke, förutsättningar för deras sociala rörlighet. Sådana förutsättningar kan skapas genom ett enhetligt undervisningssystem, som garanterar en god svenskundervisning för invandrare. Per Unckel använder ordet ”valfrihet” och säger att sådan kan garanteras genom att det finns olika anordnare av SFI inom kommunerna. Han angriper ABF, men inte därför att ABF skulle ha en kvalitativt sämre möjlighet att anordna SFI, som kunde skapa förutsättningar för invandrare. Han angriper ABF därför att detta studieförbund enligt honom har en viss ideologisk och politisk bakgrund. Per Unckels fraseologi i fråga om valfrihet handlar inte i första hand om invandrarnas valfrihet, som skulle garantera dem en kvalitativt bättre svenskundervisning, utan det handlar om att förhindra dem att gå till ett studieförbund som visserligen kan ha en kvalitativt bra undervisning för invandrare men som har en politisk färg som inte faller Per Unckel i smaken. Jag anser att alla dessa fraser om valfrihet från moderaternas sida i första hand är en spekulation i valfrihet, där moderaterna försöker vinna politisk profit, men som inte har att göra med invandrarnas intressen.
Herr talman! Argumenten för och emot våra resp. ståndpunkter har vi ventilerat länge vid det här laget. Låt mig vid debattens slut konstatera att somliga accepterar att ABF eller för den delen något annat studieförbund — kan få monopol på att arrangera SFI-utbildning. Det gör inte vi moderater.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 4 behandlar lagen Torsdagen den om anställningsskydd. Det tar upp dels regeringens proposition nr 62 om 13 december 1984 ändrade regler vid permitteringar, dels motioner med anledning av propositionen liksom motioner från allmänna motionstiden. åren varit ett irritationsmoment för LO. Motsvarande möjligheter att permittera tjänstemän föreligger inte, och det är sannolikt också förhållandet för samtliga anställda på den offentliga sidan. Lagen om anställningsskydd begränsar dock permitteringar utan lön till högst två veckor i följd eller 30 dagar under ett kalenderår. Enligt gällande avtal mellan parterna utgår full lön under de fem karensdagarna innan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan lyftas. Denna motsvarar emellertid inte hela den tidigare lönen. LO:s medlemmar har således drabbats av inkomstbortfall vid avbrott eller inskränkningar i produktionen, någonting som andra grupper på arbetsmarknaden inte behövt riskera. Även om det inte går att dra en direkt parallell mellan arbetare och tjänstemän i det här fallet, har detta på goda grunder upplevts som orättvist. Allteftersom ny teknik tas i anspråk och gränsen mellan arbetares och tjänstemäns arbetsuppgifter ofta blir alltmer diffus, framstår också en sådan här skillnad i anställningsvillkoren många gånger som obegriplig. Också på arbetsgivarhåll har det funnits ett medvetande om denna orättvisa mellan olika arbetstagare och en vilja att lösa frågan. Från arbetsgivarhåll har det emellertid samtidigt framförts en kritik mot den nuvarande skyldigheten att betala permitteringslön vid permitteringar beroende på arbetskonflikt och inte förutsedda produktionsavbrott. Av kostnadsskäl har det tidigare inte varit möjligt att lösa frågan avtalsvägen. Förhållandena varierar också kraftigt mellan olika branscher. Det avtal som träffats innebär att arbetsgivarna tillskjuter medel till en s.k. permitteringslöneanordning. Ur denna skall ersättning kunna utbetalas till det permitterande företaget. Även icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare skall kunna ansluta sig till permitteringslöneanordningen. Det avtal som nu träffats mellan LO och SAF — sedermera också med SFO och KFO -— förutsätter statsmakternas medverkan vid finansieringen. Staten föreslås tillskjuta medel motsvarande vad som annars skulle utgå ur arbetslöshetsförsäkringen. Representanterna för de tre borgerliga partierna i utskottet har kraftigt vänt sig emot att riksdagen ställs inför ett fait accompli. Vi anser det inte acceptabelt att parterna på detta sätt gör upp under förutsättning att en tredje part, staten, betalar. Vi utgår ifrån att detta är en engångsföreteelse. Det normala måste vara att förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden regleras genom avtal utan medverkan av staten. Detta hindrar inte att vi anser att det är bra att denna segslitna fråga har blivit löst. Samtidigt framhåller vi dock det förslag vi lagt fram om en ökad 61 egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Genomförs en sådan ändrad finansieringsform är det naturligt att statsbidraget till permitteringslöneanordningen reduceras i motsvarande mån. Från moderat håll har vi emellertid betänkligheter mot förslaget att ta avtalet till intäkt för att redan nu ändra permitteringsreglerna i lagen om anställningsskydd. Konsekvenserna av den nu föreslagna ordningen är svåröverskådliga. Förhållandena varierar kraftigt från bransch till bransch. Redan från början har t.ex. särregler fått införas för byggnadsbranschen. Som framgår av flera av remissvaren finns det risker för att systemet kan utnyttjas på ett inte förutsett sätt. Det är också svårt att förutse i vilken mån statens medverkan innebär en styrning av medel till vissa branscher eller företag, liksom i vilken mån parterna påverkas i valet mellan permittering och uppsägning. Vi vet inte heller vilka möjligheter systemet medför för att utöva påtryckningar på arbetsgivare och arbetstagare som inte önskar teckna kollektivavtal. Framför allt råder stor osäkerhet om konsekvenserna av att även oorganiserade arbetsgivare skall kunna ansluta sig till permitteringslöneanordningen. Avtalet mellan parterna innehåller bl.a. en klausul som medger fyra undantag från huvudregeln att permitteringslön skall utgå. Regeringen har tagit avtalet till intäkt för att ändra 21§ i lagen om anställningsskydd. De nuvarande reglerna om permitteringslön ersätts med en ny huvudregel att full lön skall utgå. Denna paragraf görs emellertid dispositiv inte bara genom kollektivavtal utan även utanför kollektivavtalsförhållanden under förutsättning att kollektivavtalet för verksamhetsområdet skall tillämpas i just detta avseende. Detta för att göra det möjligt för oorganiserade arbetsgivare att få samma villkor som organiserade under förutsättning att de ansluter sig till permitteringslöneanordningen. Hela den här konstruktionen ter sig besynnerlig, och det är i dagsläget omöjligt att förutse vilka konsekvenser den kommer att få. Remissyttrandet från juridiska fakultetsnämnden i Stockholm förtjänar i detta sammanhang att citeras. Nämnden säger bl.a.: ”Att en utomstående arbetsgivare på det sättet kan ansluta sina anställningsförhållanden till en kollektivavtalsreglering synes egenartat vid en internationell jämförelse och skulle i vart fall innebära en helt ny princip för svensk rätt. Det är alltså fråga om en nymodighet som framstår som främmande för svensk rättstradition. Redan vad som sagts i det föregående talar emot den föreslagna lösningen. Den motivering som anförs för lösningen i promemorian — — — går i huvudsak ut på att det är svårt att i lagtext formulera undantagsregler, eftersom dessa reglers utformning och omfattning i grunden är en intressefråga, vilken enligt sakens natur är föremål för föränderliga värderingar och dessutom präglas av de förhållanden som gäller inom varje bransch på arbetsmarknaden. Motiveringen är knappast övertygande. Självfallet finns det ett starkt allmänt intresse av att det direkt ilagenanges — Nr 51 vilka undantag som skall gälla från regeln om arbetsgivarens plikt att utge permitteringslön.” 13 december 1984 Också arbetsdomstolen ställer sig tveksam men förutsätter att möjligheten att tillämpa ett branschavtal utanför dess tillämpningsområde vilar på Anställningsskydd Detta senare har arbetsmarknadsministern tagit fasta på. Men hur det hela kommer att fungera i praktiken är utomordentligt svårt att förutse. Det är tveksamheter av det här slaget liksom det förhållandet att permitteringslöneanordningen blir administrerad av ett partssammansatt organ, vilket kan innebära en risk för att de oorganiserade arbetsgivarnas rättigheter inte till fullo beaktas, som lett oss moderater till slutsatsen att den utvärdering som förutskickas i propositionen skall avvaktas innan ställning tas till om reglerna i 21 § LAS skall ändras. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna 1, 4 och 6. Förslaget om permitteringslön är ytterligare ett exempel bland många på hur regeringen i sin iver att tillgodose krav från fackföreningsrörelsen bortser från de effekter lagstiftningen får i praktiken. I stället för att skapa trygghet och rättvisa skapas stelbenthet och byråkrati. Den flexibilitet och rörlighet som är nödvändig för att vi skall kunna ta vara på fördelarna i ny teknik och för att kunna utnyttja strukturomvandlingen så att den ger en positiv utveckling på arbetsmarknaden förhindras. Regeringens syfte är vällovligt. Den vill skapa ett skyddsnät för människorna på arbetsplatserna. Den tror att den åstadkommer ett sådant skyddsnät genom att lagstiftningsvägen tillgodose de fackliga krav som inte gått att genomföra avtalsvägen. I stället för ett skyddsnät som fångar upp människorna när de behöver det, har socialdemokratin åstadkommit ett fångstnät som innesluter de människor som har arbete och försvårar deras möjligheter att byta, samtidigt som det stänger ute dem som redan är utanför. Denna skenbara trygghet är en av anledningarna till att ca 40 000 fler människor i dag står utanför den reguljära arbetsmarknaden, jämfört med situationen för två år sedan. Det är en av anledningarna till att människor måste hållas i artificiell sysselsättning med hjälp av skattemedel i 25 miljarderkronorsklassen årligen. Den enda trygghet som håller i det långa loppet skapas inte av en lagstiftning som i detalj reglerar förhållandena på arbetsmarknaden. Den skapas endast av en politik som ger det svenska näringslivet de förutsättningar som fordras för att konkurrera framgångsrikt på världsmarknaderna. I en sådan politik ingår en arbetsmarknadslagstiftning som medverkar till harmoniska förhållanden på arbetsmarknaden och som sätter arbetsmarknadens funktionssätt före partsintressen. Herr talman! Det är mot denna bakgrund vi moderater år efter år motionerar om justeringar i lagen om anställningsskydd. Våra förslag framgår av utskottsbetänkandet, våra motiveringar likaså. De torde vid det här laget vara väl kända av riksdagen, och jag skall därför inte i dag ta upp kammarens tid med att närmare kommentera dem. Jag nöjer mig, herr 63

Herr talman! I nu aktuellt betänkande behandlas bl.a. regeringens proposition 1984/85:62 som berör statsbidrag till arbetsgivare för permitteringslöneersättning. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse som träffats mellan SAF och LO och förutsätter riksdagens godkännande vad avser finansieringen. Låt mig klart deklarera att vi från centerns sida är tveksamma till överenskommelser som träffas mellan två parter och låter en tredje betala. Vår grundinställning är att parterna själva borde ha klarat av detta inom det utrymme som är disponibelt för löneökningar. Vid varje tillfälle som innehållet i överenskommelsen ändras vad avser finansieringen måste riksdagen godkänna förändringen. Detta anser vi vara en byråkratisk och onödig omväg. Centern är alltså kritisk till propositionens innehåll, men vi accepterar densamma med motivet att förslaget minskar åtskillnaden mellan olika arbetstagarkategorier på arbetsmarknaden. I reservation 6 har vi gjort en markering, där vi redovisar vår principiella inställning till sådana här uppgörelser och där vi utgår ifrån att det nu föreliggande förslaget är en engångsföreteelse. Även utskottsmajoriteten har förståelse för den kritik som bl.a. framförts i centermotion 1984/85:190, eftersom man säger att man principiellt kan ansluta sig till uppfattningen att arbetsmarknadens parter själva bör ta på sig kostnader för de uppgörelser som de träffar. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till reservation 6 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En överenskommelse som parterna på arbetsmarknaden träffat innebär att arbetstagare som permitteras skall få full lön från arbetsgivaren under hela permitteringstiden. Regeringens förslag om ändring i anställningsskyddslagen, som anpassar denna till den nya ordningen, har utskottet tillstyrkt. Vidare godkänner arbetsmarknadsutskottet att staten betalar bidrag till arbetsgivarnas permitteringslönekostnader, f. ö. en medverkan som parterna förutsatte i sin uppgörelse. Frågan om permitteringslön har ju diskuterats under mycket lång tid, och därför är det positivt att denna fråga nu kunnat lösas. Det har emellertid inte varit så enkelt. Även om socialdemokraterna under oppositionstiden hävdade att permitteringslönefrågorna mycket snabbt skulle kunna lösas, har ändå verkligheten korrigerat en sådan ambition. Det tog inte bara lång tid att fullfölja denna tanke, det förutsatte också att ett avtal var i hamn innan statsmaktens anpassning av anställningsskyddslagen var möjlig att göra eller reglerna för statsbidragen kunde formuleras. Den föreslagna konstruktionen är dock inte helt invändningsfri. I flera — Nr 51 ning som innebär att staten får gå in och finansiera uppkommande kostnader 13 december 1984 efter det att parterna träffat ett avtal. Den normala gången borde vara att parterna själva står för uppgörelsen utan statsmaktens medverkan. Därför har i reservation nr 6 starkt markerats att den nu gjorda uppgörelsen inte får bli inledningen till en ny trend eller praxis. Man kan befara att det i förlängningen kan leda fram till oacceptabla lösningar. Från folkpartiets sida anser vi att denna markering bör göras av riksdagen. Därför har vi tillstyrkt bifall till tre av motionerna med krav på att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad vi sagt om förhandlingsuppgörelser villkorade av statlig medverkan m.m. F. ö., herr talman, kan konstateras att socialdemokraterna numera ställer upp bakom den reform av lagen om anställningsskydd som mittenregeringen genomförde för ett par år sedan. Jag tycker det är bra. De häftiga utfall som socialdemokraterna gjorde under riksdagsbehandlingen på våren 1982 får nog mera tillskrivas politisk stress än övertänkta sakliga skäl. Sonja Rembo avslutade sitt anförande med att säga att de moderata ståndpunkterna är väl kända, och det är riktigt. Jag vill bara göra det lilla tillägget, att jag inte anser att det räcker att enbart tala om marknadsekonomisk välsignelse.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

Herr talman! Det är skäl att påminna om att lagen om anställningsskydd tillkom för att något begränsa effekterna av kapitalmakten. LAS skulle vara en skyddslagstiftning för de anställda. Men redan från början byggde den på klassamarbete, och den är därför behäftad med en rad svagheter. Trots att vi har LAS, MBL och medbestämmandeavtal präglas i dag arbetsplatserna av den lagstadgade ojämlikheten. Fortfarande hänger gamla § 32-andan i SAF:s stadgar över arbetsplatser, nämligen att arbetsgivaren skall ha rätt att leda och fördela arbetet, anställa och avskeda. Vi kan konstatera att LAS på flera punkter ändå begränsar ägarmaktens möjligheter att utöva den fulla rätten över de arbetande. Svenska arbetsgivareföreningen har i flera kampanjer riktat in sig på att luckra upp lagen vad gäller tidsbegränsade anställningar, provanställningar, saklig grund för avsked, turordningsreglerna — jag nämner bara några. Följdriktigt följer nu moderaterna här i riksdagen upp kapitalägarnas önskemål, som Sonja Rembo nyligen pläderade för. Huvudpunkten i betänkandet i dag är proposition 62, och det är med tillfredsställelse som vi från vpk kan säga att alla på arbetsmarknaden nu får lön vid permittering. Detta är ett preliminärt avtal mellan SAF och LO, och det förutsätter statens medverkan genom finansiering. 65 Detta anser vi är anmärkningsvärt. Vi har nämligen hela tiden hävdat att denna fråga måste lösas lagstiftningsvägen, därför att den är snabbast. Men regeringen och socialdemokraterna har envist vidhållit uppfattningen att det var arbetsmarknadsparterna som skulle lösa den här frågan. Nu blev det ju till slut så att det faktiskt är riksdagen som skall klara ut denna fråga, eftersom arbetsmarknadsparterna inte klarar av att lösa den. Detta betyder också att permitteringsinstitutet fortfarande finns kvar. Man kan fortfarande permittera under kortare eller längre tid. Man måste ha klart för sig att permittering i sig är en olägenhet såväl för den enskilde som för den fackliga organisationen på arbetsplatsen trots att den anställde får full lön. Därför hävdar vi att kravet på att permitteringsinstitutet skall utmönstras från arbetsmarknaden måste kvarstå. Framgången är alltså permitteringslönerna. På denna punkt är vi kritiska mot finansieringen och mot att turordningsreglerna skall försvinna ur lagen. En mängd kompromisser i avtalsuppgörelsen gör att en praktisk utvärdering måste komma till stånd, så att vi kan se hur resultatet egentligen kommer att bli. Såvitt gäller finansieringen sägs att en hel del av kostnaderna för de första 30 dagarna skall betalas av statsmakterna via statsbidrag. Vi menar att hela det statsbidrag som utgår bör finansieras med den s.k. arbetsmarknadsavgiften. Företagen kan själva få bekosta permitteringen i alla led. Det tycker vi är riktigt, eftersom permitteringskostnaderna skall belasta produktionen. Utskottet anser inte detta, utan anför att detta system bara skall ersätta det tidigare systemet. Följden blir en snedbelastning i finansieringen, eftersom en finansiering över statsmakterna till stor del kommer att drabba de sämst ställda, kanske dem som permitteras. Turordningsreglernas borttagande stadgas i avtalet. Eftersom jag tidigare betonade att det här gäller fler olägenheter än utebliven permitteringslön, gäller frågan vem som skall permitteras och hur. Det står fullständigt klart att turordningsreglerna hittills har varit ett utmärkt stöd för den fackliga organisationen i dess kamp för vettiga uppgörelser vid permitteringar. Hur det kommer att bli i framtiden är ett oskrivet blad, men man har anledning att vara ganska orolig. Det finns i detta betänkande ytterligare två punkter som jag vill ta upp. Den ena gäller den obligatoriska arbetsförmedlingen. Det gäller att se till att de som verkligen behöver ett arbete får förtur och att man inte använder något slags urvalsmetod. Arbetsförmedlingen och den fackliga organisationen tillsammans kan avgöra vilka som skall föras in på arbetsmarknaden, så att företagen inte har någon möjlighet att göra urval — varigenom de som anses mindre lämpliga kommer att ställas utanför arbetsmarknaden. Risken för informellt yrkesförbud, svartlistning, skulle man med denna metod kunna komma undan. Det som uppdagats än mer i dag är att arbetsgivare kan köpa sig fria från arbetare som de inte gillar i ett eller annat avseende. Därför har vi föreslagit att lagen skall ändras på denna punkt. Om någon blir avskedad och arbetsdomstolen anser att det inte är ett korrekt avskedande skall han kunna välja mellan återgång till jobbet eller skadestånd. Utskottet säger att detta i så fall skulle vara en speciell åtgärd på arbetsmarknaden. Jag kan bara konstatera att den lag som arbetsdomstolen tillämpar är ganska speciell jämförd med andra lagar på arbetsmarknaden. Först bryter arbetsgivaren mot lagen, sedan kan han köpa sig fri. Den avskedade får alltså inte återgå till arbetet trots att avskedandet inte var korrekt. Vi har i dagarna ett sådant här fall. Det gäller Mannesman Demag AB i Jordbro. Detta är en lång historia. I början är det ett jämlikhetsärende, där en kvinna anställs direkt från AMU-verksamhet. Hon får de sämsta jobben, de lägsta lönerna, men sedan får hon rätt hos JämO. Den fackliga företrädaren som driver denna fråga blir trakasserad av företaget. Till sist går han ut i pressen med detta och blir därmed avskedad. Arbetsdomstolen i sin tur säger att detta avskedande inte är riktigt och utdömer skadestånd. Den facklige företrädaren vill tillbaka till jobbet på Demag, men han får inte komma tillbaka. Demag säger då naturligtvis att företaget köpt sig fritt. Personalchefen säger: Vi har lagar och avtal, och vi vet att avskedandet var felaktigt, men vi tar hellre detta skadestånd. Denna lucka i lagen är ganska otrolig. Detta betyder att man tränger in på områden utanför arbetsplatsen — yttrandefrihet, m.m. Vem avgör sådant? Metallarbetaren frågade Demags företrädare hur avskedandet motiverades, om det berodde på att han hade gått ut i massmedia, och om det inte handlade om yttrandefrihet. Jovisst, men det måste finnas gränser, fick han till svar. Man kan inte få föra fram vilka osanningar som helst. Frågan är vem som bedömer denna osanning. Denna lucka i lagen gör ju att det är företagen själva som bestämmer vad man får säga eller inte. Detta innebär alltså en begränsning när det gäller yttrandefriheten, eftersom den anställde riskerar att förlora sitt arbete om han fäller ett olämpligt yttrande. Herr talman!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

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är mycket viktig. När de förslag som propositionen tar upp har genomförts innebär det att en stor orättvisa avskaffas. Permitteringarna med åtföljande inkomstminskningar har bland dem som drabbats setts som en särbehandling som inte har varit rimlig. Ingen har kunnat drömma om att tjänstemän eller offentligt anställda helt plötsligt skulle få stanna hemma från arbetet med lägre inkomst. Det är också med tillfredsställelse jag kan konstatera att beslutet kommer att fattas med en hygglig majoritet. Att moderaterna sedan framlägger förslag som skulle undanta grupper från denna reform, och därmed fortsättningsvis dela upp arbetsmarknaden i likhet med de förhållanden vi har i dag, förvånar inte. Moderaternas reservation innebär att man vill bibehålla en orimlig situation. Det kan inte vara av omtanke om de anställda i de företag som ligger utanför SAF området som moderaterna framställt detta yrkande. I reservation 4 tar de borgerliga upp frågan om hur förslaget har kommit till. Kritiken bygger på att förslaget är baserat på en överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Jag förstår inte denna kritik. Vad parterna har gjort är att jämna vägen för en riktigt bra reform. Parterna har inte tagit över riksdagens beslut. Beslutet som vi kommer att fatta här i dag är inte olikt andra beslut som vi fattar här i riksdagen. Skulle parterna ha förhandlat och det inte hade lett till någon proposition, hade det inte heller blivit något beslut här i riksdagen. Det finns också kritik mot finansieringen. I den ordning som gäller i dag betalar staten via arbetslöshetsersättningen en väsentlig del av ersättningar vid permitteringar. Att på det sätt som nu sker avlösa detta system är inte bara oantastligt, utan det är en god lösning — inte minst för staten. Ett plus i sammanhanget är att reformen har accepterats av parterna. Därigenom har reformen förankrats hos dem den gäller, vilket jag anser nära nog nödvändigt. Jag skall nu ge några kommentarer till de övriga reservationerna. Vpk tar upp frågan om turordning vid permitteringar. Med det system som nu kommer att gälla har arbetstagarna —i de avtal som har träffats — ansett att reglerna om turordning inte behövs. Arbetsgivarnas förhandlingsskyldighet enligt 11§, som behandlar viktiga förändringar på arbetsplatsen, blir naturligtvis tillämplig även i permitteringssituationer. Moderaternas reservation om anställning vid arbetstoppar är som sagt en gammal bekant, liksom övriga moderata förslag som gett upphov till reservationer. Jag får nu, i likhet med tidigare, göra det konstaterandet att vi har olika syn på hur lagstiftningen skall vara formulerad. Argumenten för vårt yrkande om avslag på moderatreservationerna framgår av betänkandet. I reservation 12 tar vpk upp frågan om återanställning av uppsagda arbetstagare. Med anledning av kravet i reservationen på en höjning av det särskilda skadeståndet vill jag påpeka att riksdagen tidigare under hösten tog ett beslut om en skärpning av skadeståndet genom att införa förbud mot avdrag för skadestånd vid brott mot arbetsrättslagarna. Riksdagen har vid flera tillfällen haft anledning att pröva frågan om obligatorisk arbetsförmedling. Även denna gång avstyrks vpk:s krav. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Lars Ulander säger att vårt förslag att vi skall avvakta med att ändra 21 § i lagen om anställningsskydd inte har lagts fram av omtanke om de anställda. Jo, det är av omtanke om just de anställda som vi har lagt fram detta förslag. Hur ser det ut i de små företagen när de på grund av bristande orderingång tvingas ta till permittering? Vilka alternativ kommer de företagen att ha i framtiden, om de föredrar att fortfarande hålla sig utanför kollektivavtalsförhållandena? Det är en mycket intressant fråga, Lars Ulander. Det handlar om hur vi skall kunna upprätthålla en arbetsmarknad och hur de små företagen skall kunna få överlevnadsmöjligheter. Kommer de små företagen i framtiden att tvingas avskeda sina anställda? Kommer de att tvingas gå i konkurs? Detta, och många andra saker, vet vi ingenting om. Det är märkligt att regeringen — i denna debatt just nu företrädd av Lars Ulander och sedermera av arbetsmarknadsministern — inte fäster något avseende vid vad juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har sagt. Nämnden har uttalat att regeringens förslag är en egenartad konstruktion vid en internationell jämförelse och innebär en ny princip för svensk rätt. Det är fråga om en nymodighet, som framstår som främmande för svensk rättstradition. Det borde i alla fall mana till viss eftertanke och betänksamhet från den socialdemokratiska regeringens sida. Det är också egenartat, herr talman, att vi här i riksdagen nu skall fatta beslut om ett system vars konsekvenser vi egentligen vet förfärligt litet om. Det är i detta läge som vi säger: Det är bättre att vänta och se hur utfallet blir. Förändringen skall utvärderas om två år. Låt oss vänta med att ta ställning till ändringar i lagen om anställningsskydd till dess att vi har fått den utvärderingen. Det är inte tal om orättvisa eller rättvisa. Det gäller hur vi skall få en väl fungerande arbetsmarknad. Det är bara det som det handlar om.
Herr talman! Lars Ulander förstod inte den kritik som vii reservation 6 har framfört när det gäller principen att de som träffar avtal också skall svara för kostnaderna. Indirekt riktar Lars Ulander därmed kritik mot sig själv, eftersom utskottsmajoriteten har sagt att den delar den principiella synen att parterna själva bör ta på sig kostnaderna för de uppgörelser som de träffar, en uppfattning som bl.a. framförts i centermotionen. Skillnaden mellan det synsätt som ligger till grund för vår reservation och de synpunkter som Lars Ulander nu har framfört i debatten är att vi inte tycker att uppgörelser av det här slaget bör träffas i framtiden, och det är därför vi har velat göra denna markering i vår reservation.

Herr talman! Lars Ulander säger att den här ordningen jämnar vägen för permitteringslönen. Men jag tycker nog inte att den modell man valt i det här fallet var särskilt lyckad. I den ingår mängder av kompromisser, som på längre sikt knappast kan vara bra för dem som drabbas av permitteringar. Vi får komma tillbaka till den frågan efter utvärderingen. Principen om vem som skall betala tycker jag att man glider förbi när man övervältrar problemet på statsmakterna. Principen måste väl ändå vara att kostnaderna vid permitteringarna skall bäras av företag och produktion. Så blir inte fallet med den här ändringen, och det är detta vi har pekat på. Bara 65 70 av den del som statsmakterna tillskjuter kommer ju att gå över arbetsmarknadsavgiften, men vi tycker att hela kostnaden skall täckas den vägen. Sedan kan man göra en solidarisk fördelning mellan företagen, där man utgår ifrån vilka som permitterar och vilka som inte gör det. Det vore det enda riktiga. Jag tror också att man underskattar betydelsen av turordningsreglerna. De har säkert betytt väldigt mycket. Lars Ulander hänvisar till förhandlingar enligt 118 i MBL. Jag tycker att han borde veta bätte. På den punkten kommer det nämligen att bli problem framöver. Man måste ta ställning till vilka som skall permitteras, var man skall permittera och hur man skall lösa problemen. Då har reglerna, tillsammans med 11 § MBL, varit ett stöd i förhandlingarna. Jag tycker det är mycket synd att man inte behåller reglerna, och jag ser det som ren kompromiss i avtalet mellan SAF och LO. Om man över huvud taget skall få till stånd några kollektivavtal måste riksdagen ställa sig bakom att man har permitteringslönebestämmelser som fungerar. När det gäller återanställning vid avsked måste väl ändå Lars Ulander tycka att det är mycket otillfredsställande att det kan bli så som jag beskrev i mitt exempel. Arbetsdomstolen förklarar att bolagets avskedande av, i det här fallet, Lars Hansson är ogiltigt — det var en deldom den 9 november 1984, dom 1984:115. Samtidigt dömer man ut skadestånd. Personen i fråga begär att få komma tillbaka till sitt arbete, men får inte det. Företaget säger helt klart: Vi betalar den kostnad som krävs för att bli av med den här personen. Vilka perspektiv öppnar sig för framtiden när sådant kan ske, Lars Ulander? Vi kan t.ex. få en borgerlig regering, vi kan få ett hårdnande läge på arbetsmarknaden, där både Byggnads och Metall tillsammans med andra hamnar i mycket besvärliga situationer. Hur kommer det att gå då, med denna öppning i lagen som möjliggör för en aggressiv höger att gå till attack mot ledande fackföreningsmän som vill hävda de arbetandes intressen?